Herr talman! Elisabeth Fleetwood har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att bidra till att hos allmänheten sprida nödvändig information om larmsignalen ”Viktigt meddelande” och dess innebörd i vissa katastroflägen. Larmsignalen ”Viktigt meddelande” är ett effektivt medel för statsmakterna att snabbt få kontakt med medborgarna, både i fred och i krig. Det är viktigt att medborgarna också känner till dess innebörd. Uppgiften att informera om signalen ”Viktigt meddelande” och dess innebörd faller på statens räddningsverk. I telefonkatalogen finns ett avsnitt ”försvarsinformation” där larmsignalen ”Viktigt meddelande” beskrivs närmare. Som informationskanal har räddningsverket använt och kommer även i framtiden att använda TV-programmet ”Anslagstavlan”. Härtill kommer att radion från mars i år i samband med att signalen ”Viktigt meddelande” testas informerar allmänheten om dess betydelse. Jag finner inte att det behövs några särskilda åtgärder från min sida.

Herr talman! Lennart Alsén har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att så långt möjligt fylla beläggningssvackan vid Karlskronavarvet 1989-1992 och eliminera risken för en senare överbeläggning som kommer att uppstå, om marinen skall bibehållas på nuvarande nivå. Inom den ekonomiska ram som — i överensstämmelse med försvarsöverenskommelsen mellan socialdemokraterna och folkpartiet — föreslagits i propositionen om totalförsvarets fortsatta utveckling finns inget utrymme för nya fartygsbeställningar. Andra funktioner inom marinen har prioriterats under perioden 1987-1992. I sin fråga antyder Lennart Alsén att det borde vara möjligt att tidigarelägga kommande omsättning av marinens fartygsbestånd till den nu förestående försvarsbeslutsperioden. Jag har emellertid svårt att se att en sådan lösning är möjlig, eftersom den antingen kräver ytterligare ekonomiska resurser eller en omfördelning av givna resurser inom den av majoriteten i försvarskommittén föreslagna inriktningen av det militära försvaret. En omfördelning av medel skulle innebära att den noga granskade och avvägda inriktningen av försvaret sätts ur spel.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. Låt mig inledningsvis säga att jag förmodar att försvarsministern känner stor tillfredsställelse över att socialdemokraterna och folkpartiet har kunnat träffa en överenskommelse om försvaret för de närmaste åren. Vi kan konstatera att ordentliga satsningar kommer att ske inom alla tre försvarsgrenarna, och då inte minst inom marinen. Så till anledningen till min fråga. Man kan konstatera att marinens beställning av fartyg har inneburit att det örlogsmarina varvet i Karlskrona kommer att drabbas av en kraftig beläggningssvacka under 1988-1992. Prot. 1986/87:118 Beläggningssvackan innebär att omfattande friställningar måste vidtas. 7 maj 1987 Självfallet är oron stor bland berörd personal. Jag vet — och jag förmodar att också försvarsministern känner till det — att Karlskronavarvet har gjort och fortfarande gör stora ansträngningar för att självt hitta lösningar när det gäller beläggningssvackan. Riksdagen har tidigare, under riksmötet 1980/81, uttalat att man känner ett speciellt ansvar för varven. Då angavs ett riktvärde på 1200 anställda som lämpligt för varven. Även i propositionen om totalförsvaret berörs indirekt varvens situation. Jag vill mot bakgrund av försvarsministerns svar ställa ytterligare en fråga. Vi har tillsammans kommit överens om ramarna för och innehållet i det marina försvaret för ganska lång tid framåt. Jag vill fråga om försvarsministern och regeringen är beredda att medverka till att inom ramen för denna planering flytta produktion framåt i tiden. Försvarsministern antydde själv att det finns små möjligheter, men såvitt jag förstår kan dessa problem lösas genom att de kostnader som uppstår, dvs. i detta fall räntekostnader — jag tänker på t.ex. Landsortsserien — kan klaras på ett speciellt sätt, t.ex. genom ett leasingförfarande. Jag vill fråga försvarsministern om han är beredd att vidta åtgärder så att produktion framflyttas, för att man skall få till stånd en jämnare omsättning på varvet i Karlskrona.

Herr talman! Jag vill först yrka bifall till de moderata reservationerna i jordbruksutskottets betänkande 17. De tre första reservationerna speglar en restriktiv budgetbehandling. Den moderata politiken går ut på att stimulera företag och enskilda att förbättra miljön och att bygga upp enskilda människors ansvarskänsla och vilja att medverka till en bättre miljövård. Vi bör i första hand ägna uppmärksamheten åt de tusentals anställda i kommunala reningsverk eller energiverk och industrins anläggningar, som dagligen ägnar miljöfrågorna stort intresse genom underhåll och noggrann drift av reningsutrustning och andra tekniska hjälpmedel i miljövårdens tjänst. Alla dessa människor bör få uppskattning av alla oss som drar nytta av 115 deras fina insatser. I den moderata miljömotionen har vi givit konkreta förslag på hur denna uppmuntran skall ske. Det är också mot den bakgrunden besparingarna på de centrala miljöorganen skall ses. När det gäller miljöinformationen i skolorna tycker vi inte att det är lämpligt att ge statsbidrag på 2 milj.kr. till ett informationsprogram som miljörörelsen har utarbetat. Jag vet att det finns ett utomordentligt fint informationsmaterial på naturvårdsverket i dessa frågor. Om miljöorganisationerna tar fram ett material som skolorna vill använda i undervisningen kan de redan i dag göra det, men då i konkurrens med andra. Det behövs ingen styrning i form av statliga bidrag. Det vore dessutom olyckligt om miljöorganisationerna på något sätt förlorar sin fristående ställning gentemot staten. Jag tror att de gör bäst nytta genom att bibehålla sin självständighet. Rent allmänt har vi moderater uppfattningen att grunden för en riktig miljöpolitik är kunskap. För att varje människa skall kunna ta sitt ansvar krävs en god utbildning i naturvetenskapliga ämnen redan i den obligatoriska skolan. Skolan har helt enkelt en nyckelroll i miljövården. I en intressant motion pekar Alf Svensson på miljöproblemen i Polen, och han föreslår ett tekniskt-ekonomiskt samarbete mellan Sverige och Polen. Vi är ofta så fångade i våra egna miljöproblem att vi har svårt att lyfta blicken från våra egna domäner. Om vi gör det, kan vi konstatera att vi trots allt som sägs i miljödebatten här är mycket lyckligt lottade. Luftföroreningssituationen i Östeuropa har blivit allt allvarligare, och på många platser kan man tala om ekologiska katastrofer. Kombinationen med stora vattenföroreningar gör att människors hälsa hotas. De södra delarna av Polen är hårt drabbade. Här har man den högsta barnadödligheten — 285 per 100 000 födslar mot 180 i Polen i övrigt och ca 70 i Sverige. 35 960 av barn och ungdomar har förhöjda halter av bly i blodet. Man har i de här områdena 40 96 högre cancerfrekvens och lika mycket högre frekvens av luftrörssjukdomar än genomsnittet. I bladgrönsaker har mätts upp 230 mg bly kg. — Detta är några exempel, som visar hur svår situationen är. I det här sammanhanget kan det vara viktigt att erinra sig riksdagens beslut om inrättande av en internationell luftvårdsfond för finansiering av investeringar i miljöförbättringar. Vi har för vår del tänkt oss en finansiering med hjälp av avgifter på den export av luftföroreningar som resp. land står för. Jag tycker att Polens situation visar hur viktigt det förslaget är. Jag inbillar mig inte att Polen skulle gå med i ett sådant system, men om tillräckligt många västländer gör det skulle ändå medel kunna tillföras, som till en början sannolikt skulle göra stor nytta i t.ex. Polen — någonting av en Marshallplan för miljövården i östländerna. Det är inget tvivel om att en sådan plan dessutom skulle kunna bidra till fredlig samverkan mellan länderna. Vi kan också konstatera att Västtyskland som enskilt land har slagit in på den här vägen och i form av förmånliga lån och t.o.m. bidrag till Östtyskland gör mycket stora insatser i miljövårdens tjänst i Östtyskland. Man har nu också börjat förhandla med Tjeckoslovakien om motsvarande typ av hjälp. Man gör det självfallet för sin egen skull, men vi måste samtidigt konstatera att det säkert har en positiv inverkan på samverkan mellan länderna. Ofta ligger enskilda människor före politikerna. I dagarna startar Svensk — Prot. 1986/87:118 polska miljöföreningen en insamling för att förbättra luftmiljön i Krakow,en 7 maj 1987 av de värst drabbade städerna i Polen. Jag tycker att det är ett utomordentligt fint initiativ, som kanske kommer att ge impulser även till oss. När det gäller kalkning av våra sjöar, som är en viktig miljöfråga, föreslår vi en minskning av anslaget med lika mycket som tillförs från gödselskatten. Detta har vi föreslagit i flera år, och det har en principiell bakgrund. Vi anser det felaktigt att använda medel till detta ändamål från gödselskatten, som skall användas för miljöåtgärder inom jordbruksområdet. Den här besparingen — och mer än så — används till att bidra till gödselvårdsanläggningar i bl.a. Laholmsbukten, där kväveutsläppen är stora och där miljöåtgärder behöver vidtas. Man kan dessutom konstatera att vi vid det löpande budgetårets ingång hade en reservation på anslaget med nära 100 milj.kr. vilket ytterligare understryker möjligheten att genomföra denna minskning. På samma sätt som vi gjort tidigare år har vi även i år föreslagit mindre anslag till naturvård och ett ökat anslag till skötseln av naturreservat. Denna inriktning speglar vår uppfattning att ett ökat enskilt ansvar inom naturvården är att rekommendera och att sträva mot. I detta ökade enskilda ansvar ingår även ett minskat statligt ägande på området. Vi kan också konstatera att viss skötsel i naturreservaten är eftersatt och att behovet av tillskott på det anslaget är betydande. Den sista reservationen handlar om kemikalieinspektionen. Vi vill ändra förordningen så att det skall vara möjligt att för mindre företag nedsätta avgiften. Om ett företag använder många produkter kan det få utomordentligt höga avgifter, och vi tycker att det kan vara skäligt att hjälpa småföretagen genom en rimlig nedsättning av avgiften.

Herr talman! Dag efter dag, kväll efter kväll tar riksdagen nu ställning till delar av budgetpropositionen. Nu är det miljöbudgetens tur. Miljöbudgeten har tidigare varit lillebror i jordbruksdepartementets budget. Nu är den lillebror hos Birgitta Dahl i miljöoch energidepartementet. Miljöbudgeten uppgår till endast ca 10 26 av anslagen där, drygt 500 milj.kr. Herr talman! Kanske är det riktigt att vi diskuterar miljöbudgeten en kväll så här, i närvaro av talmannen och de närmast berörda. Vi ser med glädje att också statsrådet är här. Nu är det inte tid för parollerna, nu är det inte tid för miljöutspelen, nu diskuterar vi budgeten, och den är inte särskilt imponerande. Miljön är en av de allra mest angelägna samhällsfrågorna. Samtidigt tar miljöfrågorna endast bråkdelar av den totala statsbudgeten i anspråk. Alla partier har sitt ansvar för prioritering. Miljökostnader kan och skall täckas på olika sätt, genom miljöavgifter, begränsningar av utsläpp och mycket annat, men staten har naturligtvis sitt ansvar så länge som det inom vissa gränser är tillåtet att smutsa ned i miljön och exploatera oersättliga naturintressen. Innan jag kortfattat kommenterar de reservationer som folkpartiet har till betänkandet vill jag uttala tillfredsställelse på en punkt. Folkpartiet har år efter år begärt ett särskilt floraoch faunaanslag. Våra yrkanden har varje år avslagits, men i år finns ett anslag på 2 milj.kr. Det är tillfredsställande att 117 regeringen sent omsider tar sitt ansvar på det området. I två särskilda yttranden understryker vi behovet av skydd för hotade arter. Det räcker inte att anslå medel för skydd av arterna. Det behövs tillståndsplikt vid utfyllnad av våtmarker, våtmarksinventeringen måste fullföljas, och bättre skydd måste ges i samband med den ganska omfattande utfyllnad av våtmarker och vattenområden som pågår i stora delar av landet. I propositionen säger statsrådet att endast ca 20 96 av landets riksobjekt för vetenskaplig naturvård och friluftsliv hittills har blivit skyddade på ett tillfredsställande sätt. Detta ställer krav på fortsatta resurser. Herr talman! De resurser som enligt budgeten ställs till förfogande är 40 miljoner. En del av de pengarna skall staten dessutom använda till att betala sig själv— domänverket skall enligt en plan ha betalt för de fjällskogsområden som avsatts för skydd. Min fråga till utskottsmajoritetens företrädare — i det sammanhanget avser jag socialdemokraterna och vpk — blir då: Hur skall kraven på att säkerställa de områdena kunna uppfyllas? Vi skjuter ett berg av otillfredsställda behov framför oss. Jag skulle då särskilt vilja vända mig till vpk, som ibland utger sig för att vara företrädare för naturvården och värnare av naturintressena. Nu ser jag att vpk inte ens är med i debatten när vi diskuterar miljöbudgeten. Jag kommer då tillbaka till skillnaden mellan de paroller som framförs ute i samhället och vad man står för när det kommer till konkret handling. Eftersom vpk inte är här skall jag inte gå längre in i den diskussionen utan nöjer mig med det konstaterandet. Folkpartiet delar uppfattningen att budgetbehandlingen skall vara snäv. Vissa områden måste få prioriteras. Till de oundgängliga behoven hör mark för naturvård. I en reservation föreslår vi att anslaget ökas med 10 miljoner. I en annan reservation föreslår vi tillsammans med centern att överföringen mellan domänfonden och naturvårdsfonden skall återinföras. 15 miljoner anser vi är ett lämpligt belopp för nästa budgetår. På det sättet skulle resurserna för markoch naturvården kunna öka med sammanlagt 25 miljoner. Det är inte en tillräcklig summa, men den skulle betyda mycket. I samband med budgetförslaget på jordbruksdepartementets område diskuterar vi också om inte skogsbruket med hjälp av skogsvårdsavgiften kan vara med och göra gemensamma insatser för bevarandeobjekt. Det vore intressant att få kommentarer också till det förslaget, som har redovisats i reservation 12. Regeringen har redovisat en handlingsplan för Laholmsbukten. Vi finner det besvärande att regeringen i budgeten föreslår ett så lågt anslag för särskilda insatser i det sammanhanget. Det räcker inte med lagregleringar — staten måste också gå in med anslagsmedel. Riksdagens beslut att handels 'gödselavgifterna borde kunna användas till särskilda åtgärder för jordbruket utanför jordbruksregleringen borde beaktas. Så har inte varit fallet. De frågeställningar som tas upp reservation 6 från moderata samlingspartiet om insatser direkt på de svaveldöda havsbottnarna borde kunna genomföras om förslaget i folkpartireservationen om anslag bifalls. När man framlägger förslag är det naturligtvis rimligt att anslag också föreslås. Herr talman! Med vad jag nu har sagt yrkar jag bifall till de reservationer i betänkandet som undertecknats av folkpartister.

Herr talman! För första gången tar riksdagen i kväll ställning till budgeten 7 maj 1987 för miljöoch energidepartementet vad avser miljöfrågorna. Man kan väl i det sammanhanget konstatera att det inte blivit någon större förändring eller något större lyft därför att de frågorna har hänförts till ett särskilt departement. Samtidigt kan det vara värt att komma ihåg att miljön inte påverkas mest av den här budgeten — den påverkas framför allt av hur vi organiserar näringsliv och samhälle och hur vi hanterar produktion och konsumtion. Det betänkande vi nu behandlar återspeglar emellertid ganska väl de olika partiernas inställning till miljöfrågorna. Jag måste erkänna att Ivar Virgins anförande här nyss lät vackert, likaväl som de moderata motionerna har en vacker text. Men samtidigt måste jag notera att det från det hållet saknas pengar. De moderata reservationerna till betänkandet innebär att man sparar — på anslaget till departementet, på naturvårdsverket, på miljöinformationen, på kalkningsprogrammet och på mark för naturvård. Jag noterar också att regeringen, om propositionens förslag går igenom till punkt och pricka med vpk:s stöd, intar något slags mellanställning på den politiska skalan, medan centern och folkpartiet i det här sammanhanget spelar rollen av pådrivare. Lars Ernestam tog för ett ögonblick sedan upp frågan om att även utnyttja skogsvårdsavgiften till mark för naturvård. Från vår sida har vi ingenting emot att man satsar på naturvården, men vi anser att den särskilda beskattning av skogsbruket som skogsvårdsavgiften utgör i stället bör avskaffas. Det har vi anledning att återkomma till i en annan debatt här i kammaren. Men naturligtvis skall skogsbruket rätta sig efter hänsynsparagrafen i skogsvårdslagen.

Jag vill något beröra de reservationer som vi från centerpartiet är med på. De gäller bl.a. åtgärderna mot försurningen, där kalkningsprogrammet tas upp. Utskottet skriver i betänkandet att tillsyn och kontroll när det gäller kalkningsprogrammet har enligt riksrevisionsverket inte fungerat tillfredsställande. Utskottet förutsätter att man skall ta upp de här problemen och bristerna och lägga fram förslag till ändringar med syfte att effektivisera kalkningsverksamheten. Från vår sida tycker vi att det är anmärkningsvärt att mer än hälften av anslaget har blivit över, att det finns drygt 97 milj.kr. reserverade. Vi föreslår i reservation 5 att riksdagen gör ett tillkännagivande om att kalkningsprogrammet skall fullföljas så som det var tänkt. En annan sak, som tas upp i andra sammanhang när vi diskuterar här i kammaren, är användningen av de s.k. handelsgödseloch bekämpningsmedelspengarna. För vår del har vi sagt, i likhet med vad moderaterna har framfört, att man inte skall ta av de medlen för att finansiera kalkningspro 119 grammet. Vi har däremot samma uppfattning som regeringen om behovet av kalkning och yrkar på samma anslag men inte att man skall ta av gödselmedelspengarna.

Det är en åtgärd som egentligen inte belastar statskassan utan kan vara ett uttryck för god vilja. Det borde kunna bifallas av kammaren. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de reservationer där centerpartisterna är med och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Miljöskydd och miljövård har under de senaste decennierna blivit allt viktigare frågor i politiken. Försurning, mera kontroll av kemikalier, övergödning av haven och föroreningar i hav och vattenmiljön är frågor som ständigt diskuteras. I tidningar, radio och tidskrifter finner vi ständigt artiklar i dessa frågor och utmaningar till politikerna. Alla säger sig arbeta för en bättre miljö, t.o.m. industrin. Vi märker också detta ökade intresse på det ökade antalet motioner här i riksdagen i miljöfrågor. Jag kommer i mitt anförande mest att röra de frågor som tas upp i reservationerna 1—7, och jag vill med en gång yrka avslag på dessa reservationer och bifall till utskottets förslag. Jag skulle gärna vilja säga, herr talman, att egentligen är det en historisk debatt här i kväll. Det är första gången vi behandlar en budget för ett miljödepartement. Miljödepartementet inrättades i slutet av 1986, och redan då sade man att det skulle ha både övergripande och pådrivande ansvar för att samordna miljöfrågorna inom hela regeringskansliet, också inom andra departements områden. Vi har här i riksdagen redan märkt hur miljösynpunkterna inverkar på arbetet inom både kommunikationsdepartementet, utbildningsdepartementet och jordbruksdepartementet. Men miljödepartementet har ännu inte fått så stora resurser. Dock har man fått tio nya tjänster i starten av sitt arbete. Utskottet säger också att miljöarbetet måste bedrivas på en mycket bred front i framtiden. Till det behövs resurser. Vi vet att naturvårdsverket, som också får anslag genom departementets budget, har en mycket viktig ställning när det gäller grundläggande undersökningar och åtgärder och kontroll på miljövårdens område. Centralt är det naturvårdsverket som har den viktigaste rollen i miljövårdsorganisationen, medan regionalt länsstyrelser och kommuner har ansvaret. Därför säger man i miljödepartementets budget att man inte vill godta några besparingskrav på naturvårdsverkets budget. Man måste också lägga märke till att de borgerliga partierna går litet olika vägar både när det gäller den statliga administrationen på miljövårdens område och när det gäller åtgärder mot t.ex. försurningen, informationen om naturvård och särskilda miljövårdsprojekt. De är inte överens om tagen, trots att alla säger att miljövård är ett viktigt kapitel. Jag vill speciellt uppmärksamma moderaternas roll. De har lämnat in en = Prot. 1986/87:118 stor miljömotion till årets riksdag och velat redovisa sitt stora intresse för 7 maj 1987 miljöfrågorna. Men i en annan motion har man visat att när det gäller ekonomiska satsningar blir det tummen ner: 1 milj.kr. mindre till miljödepartementet, 5 milj.kr. mindre till naturvårdsverket, 2 milj.kr. mindre till miljöinformationen i skolorna och 28 milj.kr. mindre till kalkning. När man den ena dagen visar sitt stora intresse för miljövården och den andra dagen vill minska de belopp som skall satsas, tycker jag att engagemanget i miljöfrågorna inte är riktig renhårigt. I reservation 6 vill moderaterna, liksom många andra, visa sitt stora intresse för vad som pågår i Laholmsbukten och att man har förslag att komma med. Men man anvisar inte ytterligare pengar. Man uttalar bara sitt intresse för detta. Jag vill gärna ge folkpartiet en eloge för att man i reservation 7 vill ge pengar till insatser mot havsföroreningarna. Samtidigt vill jag säga att en av orsakerna till att man inte anslagit pengar till detta i årets budget är att man väntar på ett handlingsprogram mot havsföroreningarna, och det har — såvitt jag vet — nu kommit från naturvårdsverket till departementet. I samband med det kommer det säkert att bli nödvändigt att satsa ytterligare pengar. Redan häromdagen lade regeringen fram ett . program om Laholmsbukten där man kom med en hel del krav på bl.a. åtgärder från jordbruket och insatser från kommunerna när det gäller avloppsreningen. Centern har en reservation om hur man bör fullfölja kalkningsprogrammet. Jag kan erkänna att det i och för sig är olyckligt att man inte har lyckats sätta i gång så stora kalkningsinsatser som var avsett. Det har berott på att det har varit svårt att göra bedömningar och prioriteringar i dessa många fall. Det är inte heller alltid möjligt att utföra kalkningen på den tid som pengarna räcker till. Jag hoppas att man, genom att man får föra över anslag, ändå skall kunna utföra de kalkningsinsatser som har avsetts. Det ligger åtminstone inte någon medveten önskan att minska ner anslagen bakom det förhållandet att anslaget inte har utnyttjats. Ivar Virgin säger här i debatten att moderaterna anser att man skall stimulera företag och enskilda att satsa på en bättre miljö. Han berömmer också de anställda inom den kommunala miljövården. Det tycker jag är bra. Men de anställda hos naturvårdsverket då? De arbetar också med miljön. Naturvårdsverket har bl.a. framställt ett fint skolmaterial. Verket har gjort stora undersökningar och många insatser när det gäller både vattenvården och luftföroreningarna. Varför skall vi, Ivar Virgin, minska anslaget till naturvårdsverket som har en så central roll i hela miljöarbetet? Ivar Virgin nämner också Polen, som har en väldigt svår miljöbelastning. Det är klart att man kan beklaga att Polen har det så besvärligt. Men jag tror samtidigt att vi skall ägna en tacksamhetens tanke åt de politiker som redan på 60-talet började ta itu med luftföroreningarna här i landet. Hade vi inte börjat så tidigt hade vi kanske suttit i samma situation i dag. Jag tänker inte bemöta vad Lars Ernestam sade. Det blir Ove Karlsson som kommer att ta upp frågorna kring naturvården. Jag skulle vilja göra en kommentar till det som Karl Erik Olsson sade. Det är väl riktigt att hela miljön i samhället påverkas mycket av produktionsoch 121 konsumtionsvillkoren. Men den påverkas framför allt av den teknik vi väljer. Det är mycket viktigt att man överallt i miljövårdsorganisationerna kan försöka gå in och påverka tekniken så att den blir mera miljövänlig. Karl Erik Olsson säger att det inte är så mycket nytt i denna budget. Det är ganska säkert så, att det inte syns så mycket på anslagen. Jag vill emellertid gärna påminna om att vi under den korta tid vi har haft en miljöminister har fått en bilavgaslag, en lag om miljöfarliga batterier, bestämmelser om Laholmsbukten och ändringar i miljöskyddslagen. Vi har också i dagarna fått ett förslag om Laholmsbukten och kommer dessutom att få förslag om åtgärder mot havsföroreningarna. Mycket är på gång. Jag tror inte att vi skall döma miljövårdsarbetet enbart efter budgeten utan också se till alla de propositioner som har lagts fram och de åtgärder som har vidtagits rent administrativt av miljödepartementet under den tid det har existerat. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna 1—7. Jag har den klara förhoppningen att såväl miljödepartementet som vi i jordbruksutskottet under det närmaste året skall få många nya förslag att ta ställning till på miljövårdens område, att vi skall hålla den miljödebatt levande som existerar ute bland människorna och att vi skall kunna gå ut till dem med ökade kunskaper, så att alla i Sverige skall känna att de är med om att utforma en bättre miljö.

Herr talman! Jag tycker att jag i mitt inledningsanförande ganska väl redogjorde för hur vi ser på de här frågorna, Grethe Lundblad. Jag framhöll att vi inte riktigt har samma tro på centrala myndigheters avgörande roll i miljöfrågorna och att vi har den bestämda uppfattningen att det är de enskilda människorna liksom industrier och enskilda kommuner som utför det tunga miljövårdsarbetet och som där gör fantastiska insatser. Det innebär inte på något sätt någon ringaktning av den personal som arbetar i departementet eller i annan statlig organisation, t.ex. naturvårdsverket. Grethe Lundblad har helt rätt i att naturvårdsverket gör ett fint material bl.a. för skolorna. Detta sade jag också i mitt anförande, och jag föreslog att man skulle använda det i stället för att anslå det statliga bidraget på 2 milj.kr. till miljöorganisationerna. Bara därigenom skulle man alltså kunna åstadkomma en besparing på 2 miljoner. Vi har olika uppfattning om var insatserna skall göras för att vi skall få en god miljö. Vi hinner kanske inte gå in närmare på det i den här debatten, men jag skulle vilja råda Grethe Lundblad att läsa om det styrsystem vi föreslår, där man med skatterabatter till industrier och kommuner som kommer under angivna gränsvärden enligt koncessionskrav kan få dem att göra miljövårdsinsatser som självfallet skulle få mycket stor betydelse. Grethe Lundblad kan vara helt övertygad om att den dag vi verkligen får ett genomslag i budgeten med minskade skatteintäkter på grund av detta, då kommer vi att täcka detta i vårt budgetalternativ. Det har vi gjort förut, och det kommer vi att göra också då. När det gäller Laholmsproblemen tycker jag att vi med förslaget om omfördelningen av medel från kalkningsanslaget till anslag för insatser som t.ex. uppförande av gödselanläggningar i framför allt Laholmsbukten visar — Prot. 1986/87:118 att vi verkligen är intresserade av den här frågan och att vi är villiga att anslå 7 maj 1987 medel där vi anser att de behövs. Ingvar Eriksson kommer att gå in närmare på havsproblematiken, och jag lämnar därför den frågan.

Herr talman! Jag skall bara kortfattat kommentera något av det Grethe Lundblad sade om insatserna i Laholmsbukten. Jag har just läst de förslag som statsrådet Birgitta Dahl har redovisat. En hel del av dem är kloka och bra förslag, medan andra kanske är mindre övertänkta men i och för sig riktiga — jag tänker på förslaget om stråförkortningsmedlen, som vi visserligen har föreslagit avslag på, men vi har då naturligtvis förutsatt en rimlig anpassningstid i år, med tanke på dem som hanterar medlen. Men det viktiga tror jag ändå är om det räcker med att bara ge direktiv. Jordbruket är berört här i mycket stor utsträckning. Jordbruket skall givetvis ta sitt ansvar — vi har ställt oss bakom förändringen av miljöskyddslagen. Man tar in pengar på handelsgödselavgiften. Sedan pytsar man ut dem på alla tänkbara håll i stället för att göra som riksdagen sade, nämligen låta dem gå tillbaka till miljöförbättrande åtgärder för jordbruket, utanför jordbruksregleringen. Det är mycket viktigt att det skall vara utanför jordbruksregleringen. Dessa medel borde i någon mån komma dessa områden till godo, så att man kunde göra en rejäl insats i samband med planen för Laholmsbukten. Det särskilda anslag som finns för särskilda projekt på miljövårdens område är på 15 milj.kr. Det skall inte bara täcka kostnader för Laholmsbukten och Ringsjön. Det skall täcka kostnader även för naturvård, odlingslandskap och mycket annat. Anser Grethe Lundblad verkligen att detta är tillräckligt? Vi har föreslagit 10 milj.kr. till. Det är inte riktigt en fördubbling av anslaget, men det är en avsevärd förstärkning. Anser inte Grethe Lundblad att detta anslagsbelopp borde vara högre, för att man skall kunna klara några delar av de behov som föreligger?

Herr talman! Grethe Lundblad försöker, som vanligt kanske, att göra ett nummer av att de borgerliga partierna går olika vägar. Men det vore konstigt annars, eftersom det är fråga om flera olika partier. Som ett led i det flerpartisystem som vi har i Sverige är det rimligt att de olika partierna väljer olika vägar i en del frågor, även om de kan ha gemensamma uppfattningar i andra frågor. När inte ens hälften av pengarna för kalkningsprogrammet har använts vidhåller jag, Grethe Lundblad, att det är rimligt att riksdagen, som har anslagit pengarna, säger ifrån att det inte får gå till på detta sätt. Riksrevisionsverket har ju också talat om för oss att vi borde kunna göra på detta sätt. Sedan håller jag gärna med Grethe Lundblad om att det är produktion, konsumtion och valet av teknik som är det viktiga. Vi behöver alltså ha en ren teknik och en hushållande teknik. Det gäller även i fråga om jordbruket och i 123 fråga om Laholmsbukten. Men problemet här är ju att socialdemokraterna är mycket sent ute. De har faktiskt själva stimulerat just den teknik som har lett till problemen. Jag tycker att det är bra om åtgärder nu vidtas. Men det vore väl övervägt om man använde de medel som jordbruket har betalt in via gödselmedelsavgifter för att täcka dessa kostnader i stället för att använda de medel som är avsedda för kalkningsprogrammet. Jag tycker att förslagen för Laholmsbukten inkl. stråförkortningsmedelsförbudet var bra. Men det som bekymrar mig är regeringens sätt att agera i detta sammanhang, då den ena veckan slutför en förhandling och lägger fram en proposition om avtal med jordbruket och den andra veckan förändrar förutsättningarna. Det hade nog varit bättre att samordna detta i tid. Det hade skapat mindre irritation i jordbrukarledet. Jag tror nämligen att det finns en mycket stor förståelse för sakinnehållet, men nu skapades en viss irritation. Grethe Lundblad sade att mycket är på gång. Ja, det är en del på gång, bl.a. på grund av riksdagens arbete. Vi har i dagarna fått en rapport från naturvårdsverket om åtgärder mot freonerna, vilken jag skall kommentera i ett annat sammanhang. Denna rapport var en beställning, delvis till följd av en centermotion. I fjol utarbetade jordbruksutskottet ett enigt betänkande om havsmiljön. Vidare finns ett förslag om en internationell luftvårdsfond. Diskussioner förs också om ekonomiska styrmedel, där Ivar Virgin och jag inte är riktigt eniga om hur ett sådant förslag skall utformas, men principen är vi överens om. Kanske kommer det ett förslag om detta så småningom från regeringen — enligt vår modell, hoppas jag. Det har också väckts förslag om en svavelavgift till årets riksdag. Det skulle, enligt vårt förslag, ge mer resurser för att hantera miljövården. Jag hoppas, herr talman, att vi som deltar i denna debatt är miljövänner och entusiaster och att vi i någon mån genom denna debatt kan hetsa varandra till ett bättre arbete.

Herr talman! I den stora moderata miljömotionen skriver just Ivar Virgin att man vill ha ett ökat miljöengagemang hos människorna baserat på kunskap. Om man vill det, måste man också satsa ytterligare på miljöinformation. Det har man alltså gjort i årets budget genom dessa 2 miljoner. Det är en god idé, ett gott uppslag att man låter miljöorganisationerna hjälpa till med information i skolorna. I den moderata motionen talar man så vackert om enskilda människor. Men organisationerna, speciellt miljöorganisationerna, är grupper av mycket engagerade och kunniga enskilda människor. Det är en mycket bra idé att de får hjälpa till i skolorna med miljöinformation så att ungdomarna får en engagerad och bra framställning i dessa frågor. I moderaternas motion står ett stycke om den socialdemokratiska miljöpolitiken som jag tycker man skulle ha tvekat att skriva. Man försöker framställa det som om socialdemokraterna aldrig har gjort någonting i miljöpolitiken. Det stämmer inte i historiens ljus. Det är faktiskt felaktigt. Det är beklagligt att man skriver sådant. Det kan för all del hända att man i debattens hetta säger sådant, men jag tycker inte att man skall skriva det i utredningen, eftersom det inte stämmer med sanningen. Lars Ernestam talar om Laholmsbukten. Det som nu utarbetats är en Prot. 1986/87:118 räddningsplan för att man snabbt skall kunna sätta in åtgärder. Jag kan tala 7 maj 1987 om att Stockholm i dag haft besök av tre nordiska miljöministrar. Den danske miljöministern berömde oss för den långtgående planen — utan att jag hade talat om den — där vi verkligen försöker påverka jordbrukstekniken så att den blir mera miljövänlig. Han såg detta som en form av pilotprojekt. Man skulle kunna inom ett mindre område se hur det går. Jag tycker inte det är fel att man inte satsat mer pengar i detta försök. Jordbrukarna måste lära sig att ändra sin teknik utan att få speciellt betalt för det. Förr eller senare måste de ändå lära sig att övergå till en teknik som tar miljöhänsyn. Detta står i lagen, och jordbrukarna måste följa lagen. Därför tror jag det är bra att man inte går in med aldrig så litet stimulansbidrag, så att det sedan svider i skinnet när man tar bort det. När jag, Karl Erik Olsson, sade att de borgerliga gick olika vägar var det en beskrivning av vad som står att läsa i reservationerna. Jag ville inte på något vis speciellt utpeka någon. Jag bara konstaterar att de borgerliga inte är överens i dessa frågor. Vi får ständigt höra att socialdemokraterna stimulerat en teknik som lett till miljöskador. Jag vill då på det kraftigaste protestera mot detta. Det finns ingen socialdemokrat som uppmanat jordbrukare att gödsla mer än nödvändigt. Det är alltså inte socialdemokraterna som skapat en miljöovänlig teknik i jordbruket.

Herr talman! Grethe Lundblad talade om anslaget på 2 miljoner till miljöorganisationerna. Jag tycker faktiskt att det vore rimligt att de fick utarbeta ett material och konkurrera med andra på lika villkor. Upplever skolorna deras material som bra köper man det på så att säga marknadens villkor. Jag tycker det är en rimlig ståndpunkt i denna fråga. Jag kan inte se varför staten skall gå in med 2 milj.kr. för att beställa ett material av miljöorganisationerna. De har full rätt att operera på marknaden, på samma sätt som enskilda författare av miljöböcker har det. Jag ser detta mer som en markering från regeringens sida, något slags hjälp till de här organisationerna som jag faktiskt tycker är direkt olämplig. Det är värdefullt att organisationerna bibehåller sin självständighet och sin frihet gentemot alla, även staten. Grethe Lundblad ondgjorde sig över vissa skrivningar i motionen, men det kan jag egentligen inte förstå. Den beskrivning som görs där är sann. Beträffande Råne älv var det t.ex. ändå så att majoriteten i riksdagen gick emot socialdemokraterna i den frågan. Det gällde då exploatering eller åtminstone förprospektering för några av huvudälvarna. Jag tycker att förslagen från socialdemokraterna vittnar om en okänslighet i viktiga miljöfrågor. Det har vi påpekat i vår miljömotion, och jag kan inte se något fel i det. Vi säger också att regeringen delvis för en massmedial miljöpolitik, och det finns mycket starka skäl som talar för att vi har rätt i det. De frågor som kommer upp i debatten hakar man på. Man gör olika utspel för att så att säga ligga väl med massmedia i olika frågor. Jag tror faktiskt det är mycket olyckligt att driva miljöpolitik på detta sätt, men där har möjligen Grethe Lundblad och jag olika uppfattningar.

Herr talman! Jag vill passa på att säga att jag i varje fall inte — och det har ingen påstått heller — har sagt att socialdemokraterna inte har gjort någonting inom miljöpolitiken. Däremot tycker jag att man ofta vidtagit åtgärder för sent och gjort för litet. Beträffande Laholmsbukten är det klart att man skall påverka tekniken i jordbruket liksom inom industrin och överallt i samhället. Grethe Lundblad säger att jordbrukarna måste lära sig att använda en teknik som är lämplig. Så har det låtit länge. När Grethe Lundblad opponerar sig mot att socialdemokraterna har drivit en annan linje tidigare måste jag opponera mig mot det. Visst har socialdemokraterna talat om det nödvändiga i en intensiv produktion, en ökad användning av kemikalier, ökad stordrift och ökad koncentration för att få fram billiga livsmedel till konsumenterna. Man gjorde det i en tid då man inte tänkte på de vådor som har uppstått genom detta. Jag tror samtidigt det finns anledning att inte överdramatisera den roll som jordbruket spelar här, även om jag inte heller vill undervärdera den. Övergödningen är ett stort problem i havsmiljön, men den är ändå begränsad i såväl tid som rum. Den är ett fenomen som innebär för mycket växtnäring på fel ställe — det växer ute i havet i stället för på åkrarna. Det är ett gemensamt intresse för samhället, jordbruket och egentligen alla att utnyttja växtnäringen där den skall vara, för tillväxt på åkrarna. Beträffande havsmiljön, som är ett stort och viktigt område, skall vi komma ihåg att där liksom överallt inom miljöpolitiken är det de oåterkalleliga miljöförändringarna som är de svåraste och allvarligaste. Det gäller miljögifterna och utsläppen, oftast från industrin, av sådant som tungmetaller, PCB, dioxiner, klorerade kolföreningar etc., som innebär att livet på lång sikt hotas. Det är viktigt att komma ihåg i denna debatt för att få den bättre balanserad. Det handlar också om avloppen från befolkningskoncentrationer och kommunala avlopp. Egentligen skulle vi behöva sluta kretsloppet. Vi måste försöka återföra restprodukterna endera till naturens kretslopp eller till ny användning. Det måste vara den strävan som alltihop går ut på.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

Men det utmärkande just nu för de förslag som ligger här beträffande Laholmsbukten är såvitt jag kan läsa att staten inte annat än beträffande vissa recipientfrågor m.m. tar något ekonomiskt ansvar, utan man överlämnar alltsammans till näringen. Jag tror att i ett övergångsskede behövs det stimulanser. Vi har då i bakgrunden riksdagens beslut om att just de här handelsgödselmedlen bl.a. skulle användas till miljöförbättrande åtgärder inom jordbruket. Så har inte skett. Det är därför vi ställer frågan varför man bara låter detta glida vidare. Men det är klart att på lång sikt måste jordbruket som andra näringar ta sitt ansvar. Vi har inte begärt att de här pengarna skall in i jordbruksregleringen. Vi vill bara veta om regeringen och riksdagen är beredda att ändå fullfölja det — Prot. 1986/87:118 beslut som en gång har fattats om att de här pengarna också skall användas 7 maj 1987 för åtgärder inom jordbruket. Miljöock nanavärdi.
Herr talman! Till Ivar Virgin skulle jag vilja säga att jag tycker det fortfarande är utmärkt att miljöorganisationer får lov att ställa upp. De har ju ofta levt ett liv litet vid sidan om det vanliga samhället och känt att de inte riktigt har fått det gehör de borde få. Nu är det många av oss som tycker att de har gjort en fin insats genom att vara väckarklocka i miljödebatten. Därför tycker jag att de också skall kunna få förtroendet att t.ex. för skolelever försöka förklara de ofta mycket svåra sammanhang som finns inom miljöpolitiken och inom miljövården. Jag tycker det är en god idé att de får denna uppgift. Det är också ett erkännande åt miljöorganisationer av olika slag, både naturskyddsföreningen och miljövårdsförbundet och andra sammanslutningar att de har bedrivit en verksamhet som vi har uppmärksammat och som vi vill understryka har varit av stor betydelse för samhället. Det som står om den socialdemokratiska miljöpolitiken och som jag tycker är hemskt är att man säger att den socialdemokratiska regeringen saknar en genomtänkt miljöpolitisk syn och att betydande resurser satsas på frågor som är relativt sett av mindre vikt, medan större miljöproblem som ägnas mindre massmedial uppmärksamhet glöms bort. Det stämmer inte alls med verkligheten. Jag tycker det är beklagligt att detta står i en motion till Sveriges riksdag. Till Karl Erik Olsson skulle jag vilja säga att jag inte tror att Karl Erik Olsson i denna riksdag har varit med om de diskussioner som jag syftade på. Det var nämligen närmare bestämt 1976, när jag första gången tog upp problemen med övergödningen här i kammaren, som jag blev utskrattad av Karl Erik Olssons partivänner och en del andra jordbrukare. Jag kan ta herr talmannen till vittne på hur det var i den utredning som arbetade just med frågan om växtnäringen, då man från centerpartiets sida helt tog ställning mot att man skulle göra någonting åt övergödningen. Men det är glädjande att man har tänkt om. Det är glädjande att centern nu i sina motioner tar upp dessa frågor. Men Karl Erik Olsson får ursäkta att vi har ett minne från många år då vi hade hårda debatter här i riksdagen. Men det är bra att det har blivit bättre. Därför skulle jag vilja säga att det finns också andra partier som kommer för sent och gör för litet vid andra tillfällen. Till Lars Ernestam skulle jag vilja säga att det ju är så när det gäller projektet kring Laholmsbukten att det berör lantbruket i tre kommuner. Man kan ju inte gå ut och göra stora ersättningsanordningar för lantbruket inom tre kommuner när man vet att just för de tre kommunerna har övergödningen lett till enorma utsläpp till Laholmsbukten. Man kan ju bara ingripa mot dem som använder för mycket och har för många djur på små arealer.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 1986 88 behandlas frågor inom miljöoch energidepartementets verksamhetsområde. I anslutning därtill behandlas en rad motioner, bl.a. en som jag står bakom gällande akutinsatser mot bottendöden i Laholmsbukten med flera vattenområden. I motionen framhålls vikten av att angripa de akuta problemen genom direkta insatser på de svavelvätedöda bottnarna. Idéer och teknik finns för att göra detta. Insatser som går ut på att med luft syresätta områden med svavelvätedöda bottnar kan genomföras. Lyckade försök har gjorts bl.a. i England. Det är angeläget att i den situation som för närvarande råder beträffande skadorna i havet pröva konstruktiva idéer som kan bli till hjälp i allas vår strävan att bota skadorna i våra livsviktiga kustvatten. Ett pilotprojekt eller försök borde inledas inom ramen för de insatser som nu påbörjas i Laholmsbukten. Herr talman! Det finns intresse bland företag och allmänhet för att göra insatser på området som snabbt skulle kunna ge såväl miljömässiga, näringspolitiska som samhällsekonomiska vinster. Staten borde stödja dessa initiativ. Utskottet delar den uppfattning som kommit till uttryck i bl.a. denna motion och understryker vikten av att kraftfulla åtgärder vidtas mot havsföroreningar. Man säger också att regeringens förslag i stor utsträckning tillgodoser syftet i motionen, som rör miljösituationen i våra kustvatten och havsområden. Det talas om olika åtgärder som vidtagits under de senaste åren för att motverka föroreningarna av haven nationellt och internationellt. Förklaringen av Ringsjöområdet och Laholmsbukten som föroreningskänsliga områden, syftet att bättre kartlägga de allvarliga problem som uppstått, åtgärdsprogram som beslutades i augusti förra året, aktionsgrupper, aktionsplaner osv. anser man vara nog. Under den senaste tiden har regeringen också kommit med ett åtgärdsprogram. Man har fattat beslut om speciella krav och skyddsåtgärder för Laholmsbukten, åtgärder som berör inte minst näringslivet och kommunerna i området utefter bukten. Det är fråga om åtgärder som det kanske finns anledning att diskutera vidare i annat sammanhang. Det är alldeles uppenbart att dessa på vissa punkter lämnar en hel del övrigt att önska. Grethe Lundblad beskyllde jordbruket för att ha vållat de stora problemen, men det är ju så att många bönder har en balanserad produktion. Inte minst bönder i området utmed Laholmsbukten och även längre upp i Halland och in mot skogsbygden kommer att beröras mycket negativt av de föreslagna åtgärderna. Bönder som har en väl balanserad produktion kommer att drabbas hårt av de kraftiga nedskärningar av antalet djur som föreslås. De föreslagna åtgärderna kommer inte att innebära några snabba förbättringar, utan förbättringarna kommer först på litet längre sikt. Det är, herr talman, beklagligt att man inte inser att snabba åtgärder mot de akuta problem som redan finns både behövs och kan genomföras. Det skulle kunna vara till stort värde för framtiden och för andra problemområden om man redan nu kunde utföra de försök som föreslagits i motionen och därmed skaffa erfarenheter. Herr talman! Jag är glad att mina moderata utskottskamrater förstått Prot. 1986/87:118 vikten av denna fråga och reserverat sig för motionen. Jag beklagar samtidigt 7 maj 1987 att inga andra i utskottet ännu insett behovet av det särskilda miljövårdsprojekt som här föreslagits. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 6 samt till samtliga övriga reservationer som är undertecknade av moderaterna i utskottet.

Herr talman! Bara en kort kommentar till det som utskottets ordförande Karl Erik Olsson sade. Han tyckte att socialdemokraterna har varit passiva i naturoch miljövårdsfrågorna. Det är ändå på det sättet att socialdemokraterna är de som har varit pådrivande och mest aktiva, både lokalt, regionalt och centralt, när det gäller miljöfrågorna. Det finns anledning att notera att vårt parti på olika sätt har försökt ta tag i naturvårdsoch miljöfrågorna och driva på bättre än något annat parti. Miljöfrågorna, som vi behandlar i dag, tycker jag är mycket viktiga. Detta är en fråga som bör ha en självständig ställning inom den svenska välfärdspolitiken. Det är av många skäl angeläget att slå vakt om naturvården, så att vi för kommande generationer kan visa upp en god livskvalitet som en del av välfärden. Jag har velat säga detta som en inledning, innan jag kort bemöter reservationerna 8-13. Under anslaget B 7. Markoch naturvården finns ett anslag på 40 milj.kr. för att förvärva värdefulla naturområden. I reservation 8 vill folkpartiet höja detta anslag till 50 milj.kr., och i reservation 9 vill moderaterna sänka anslaget till 20 milj.kr. Syftet med anslaget är att det skall finnas möjligheter att köpa mark för att kunna skydda representativa områden och unik svensk natur som är av betydelse för artbevarandet, för den vetenskapliga naturvården och för friluftslivet. Vi är således överens om att skydda områden som är av särskilt stor betydelse från naturvårdssynpunkt. Det gäller att prioritera vilka områden som skall förvärvas, och anslaget är så väl tilltaget att det bör vara möjligt att klara av förvärv av de mest angelägna områdena. Det finns också en bred majoritet för detta i utskottet. Med tanke på den splittring som finns på den borgerliga sidan finns det väl anledning att notera att vi har hamnat på ett rätt väl avvägt belopp. Därför yrkar jag här bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna. Vad gäller vård av naturreservat finns möjligheter att samarbeta med arbetsmarknadsmyndigheterna. Utskottet har också hänvisat till det lämpliga i att det sker samarbete med länsarbetsnämnden. Möjligheterna till vård av naturreservat genom skötselavtal med markägare, som tas upp i reservation 10, är säkert någonting som kan klaras utan att riksdagen lägger sig i den frågan. Jag tror säkert att de naturvårdande myndigheterna är medvetna om möjligheterna att träffa skötselavtal med markägare. Om det i särskilda fall föreligger möjligheter att träffa sådana skötselavtal, är det naturligtvis ingenting som hindrar detta, och riksdagen har heller ingen anledning att motsätta sig det. Med hänvisning till de möjligheter som redan nu finns att komma överens om skötselavtal och det översynsarbete i form av naturvårdsförvaltningskommitténs förslag, som för närvarande behandlas i departe 129 mentet, ser jag ingen anledning till någon åtgärd från riksdagens sida. Med detta vill jag yrka avslag också på reservation 10. Den fråga som behandlas i reservation 11 har varit föremål för debatt i riksdagen vid flera tillfällen, senast för drygt ett år sedan. Jag framhöll då att samma principer bör gälla beträffande markägaren. Det som hänt sedan dess är att även domänverket måste tillerkännas ersättning, om produktiv skogsmark tas i anspråk för naturreservat. Jag har samma principiella uppfattning i dag som tidigare, nämligen att det inte finns någon anledning för domänverket att självmant överföra mark utan ersättning till naturvårdsfonden. Reservation 12 gäller också frågor som har varit föremål för debatt vid flera tillfällen. Utskottet hänvisar till den översyn av naturvårdsförvaltningen som har skett. Naturvårdsförvaltningskommitténs förslag bereds, som jag redan tidigare har sagt, i departementet. Vi får avvakta eventuella förslag i anslutning till det arbetet. När det gäller möjligheterna att betala mark genom ett avtalssystem vill jag framhålla att sådana möjligheter finns redan nu. Det som påpekas i reservationen gäller således sådant som redan förekommer. Det är därför naturligt att vi följer utskottets förslag. Reservation 13 handlar om kemikalieinspektionen. Man är snart klar med första omgången av en avgiftsdebitering. Det bör föreligga erfarenheter av nuvarande avgiftssystem innan några förändringar av de nuvarande förhållandena övervägs. Nuvarande förordning bör gälla, och kemikalieinspektionen bör kunna få besluta om kemikalieavgifterna skall sättas ned eller efterskänkas — om det nu skulle finnas särskilda skäl därtill. Med hänvisning till dessa synpunkter yrkar jag avslag på reservationerna 813 och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Ove Karlsson konstaterar att socialdemokraterna är det parti som driver naturvårdsfrågorna bättre än övriga partier. Med det konstaterandet låter han sig nöja när det gäller föreliggande budgetförslag. Jag vill ställa några frågor till Ove Karlsson: Hur är det med utbyggnadstakten när det gäller nationalparkerna? Hur är det med den omfattande diskussionen om de fjällnära skogarna? Hur är det med våtmarksinventeringarna? Det här är bara några exempel på frågor där resultaten inte har varit särskilt lysande. I och för sig kan det vara möjligt att Ove Karlsson tror på vad han här säger. Oavsett hur vi för den här diskussionen kommer han bara att konstatera det faktum som gäller, nämligen att socialdemokraterna driver en tillfredsställande politik. Jag vill ändå ställa en konkret fråga till Ove Karlsson: Statsrådet säger i budgetpropositionen att det bara finns medel för att säkerställa 20 926 av de objekt som det är nödvändigt att bevara i naturvårdssammanhang. Men på vilket sätt kan de objekten, Ove Karlsson, säkras inom en rimlig tid med hjälp av de 40 miljoner som finns anslagna? Och vad skulle det reellt, budgetmässigt, innebära för domänverket, om man direkt överförde de objekt som skall sparas till naturvårdsfonden — genom en nedskrivning av budgeten — och på det sättet säkerställde dem? Det här är ju inte sådant som är ekonomiskt bärkraftigt på vanligt sätt, utan det gäller

frågor Herr talman! Jag vill säga ytterligare något till Ove Karlsson om naturvårdsfonden och domänverket. Domänverket är samhällets egendom, och om det skall ha ersättning — vilket man kan acceptera — innebär det bara att pengar tas ur den ena fickan och läggs i den andra. Jag kan inte förstå den motvilja som ni försöker uppbjuda i detta sammanhang. Om det är så som Lars Ernestam säger, dvs. att många av områdena inte är ekonomiskt bärkraftiga, skulle det inte spela någon roll — då finns det inte ens några pengar att flytta mellan fickorna. Jag begärde ordet för att kommentera Ove Karlssons kategoriska påstående att socialdemokraterna är det pådrivande partiet när det gäller miljöfrågor. Det är egentligen ganska meningslöst att diskutera vem som är bäst. Vid val m.m. vill vi naturligtvis i de olika partierna tala om att vi är duktiga — jag har respekt för att alla partier gör det. Jag tror säkert att Ove Karlsson också kan hitta ett antal områden där socialdemokraterna har varit pådrivande. Jag nämnde tidigare i debatten områden där centerpartiet har tagit initiativ och drivit på regeringen. Det gäller havsmiljön, luftvårdsfonden, freonerna, avgasreningslagen för bilar, ett tillägg när det gäller parken av begagnade bilar. Vi har lagt fram långtgående krav, som inte kommer att behandlas under vårriksdagen, när det gäller det internationella miljövårdsarbetet — som jag tror det blir intressant att föra en debatt om till hösten. Det har för centerns del gällt inte minst energipolitiken, där ingen kan säga annat än att vi har drivit på socialdemokraterna och regeringen för att komma längre både när det gäller hushållning och när det gäller att avveckla kärnkraften. Jag vill bara slå fast att det kategoriska påståendet att det skulle vara socialdemokraterna som i varje läge skulle vara mera pådrivande än andra får Ove Karlsson stå för själv — historien visar nog någonting annat.

Herr talman! Vi har i den moderata partimotionen ett omfattande avsnitt om nationalparker, naturreservat och andra möjligheter att vårda vår vackra natur. När det gäller nationalparker konstaterar vi att det skydd som de skall ha skall vara ovillkorligt. Under årens lopp har betydande ingrepp skett i nationalparkerna, och de har i allmänhet skett på statligt initiativ. Det är olyckligt, och därför bör de områden där denna typ av ingrepp har skett föras till naturreservat och få en annan status, så att respekten för nationalparkerna bibehålls. I vår motion föreslår vi dessutom en ny nationalpark, Sjaunja, som jag tror att alla är medvetna om har de unika egenskaper som fordras för att ett område skall bli nationalpark. När det gäller naturreservat har vi moderater också en mera restriktiv hållning än vad som har kommit till uttryck i senare tiders definitioner på naturreservat. Det skall vara till för att bevara särskilda naturtyper, t.ex. biotoper för hotade arter och geologiska formationer. Man skall inte bilda 131 naturreservat av friluftsskäl. Det skall heta något annat och ske på annat sätt. Vi pekar i vår motion på möjligheterna att utnyttja de enskilda i naturoch kulturvård. I själva verket har lantbrukarna genom århundradena varit de mest effektiva naturvårdare som Sverige har haft. Hela vår inställning till dessa frågor utgår från att man skall utnyttja den enskilda människans intresse. På det sättet kommer vi fram till en annan anslagsstruktur än övriga partier. Vi vill minska det statliga ägandet och öka det enskilda inflytandet och stimulera den enskilda omsorgen om vår natur. Det är själva idén bakom den reservation som Ove Karlsson kommenterade. Jag kan konstatera, att där staten har gått in har det verkligen inte skett med någon större framgång. Jag kan bara nämna ett område — 5:3-bidraget. Där har statliga bidrag styrt naturvården åt ett visst håll. Man har ersatt fina områden med i vissa fall stötande annan naturtyp. Vår uppfattning är att man i stället skall jobba med att stimulera lantbrukare och enskilda att bevara naturen på ett fint sätt.
Herr talman! Låt mig bara helt kort säga något om det som Ivar Virgin senast nämnde, 5:3-bidraget. Jag tror att det har inneburit mycket stora fördelar för många skogsbrukare och litet skador i naturvården på de ställen där det har använts mest, nämligen i de inre delarna av skogslänen, där man kunnat göra insatser och förbättra skogen på ett förnämligt sätt. När det gäller mark för naturvård är borgarnas förslag vitt skilda. Moderaterna vill minska anslaget och folkpartiet vill höja det. Jag tror att vi har hamnat bra när vi har stannat för 40 milj.kr. Och visst är 50 miljoner mer än 40 miljoner. Men Lars Ernestam säger här att statsrådet har sagt att 20 96 av objekten kan säkerställas med nuvarande anslag. Då skulle man inte nå så många procent över det med det anslag som folkpartiet vill ha. Vi driver på i dessa sammanhang och vi kommer att fortsätta att göra det. Som jag vid flera tillfällen tidigare har sagt tror jag inte att man utan ersättning skulle kunna överföra mark från domänfonden till naturvårdsfonden. Vi har vid flera tillfällen — vilket har betonats inte minst från borgerligt håll— varit angelägna om att ställa stora krav på domänverket beträffande bra avkastning. Då kan man inte lägga över alltför mycket mark från domänfonden till naturvårdsfonden. Men vi vet att domänverket vid flera tillfällen självt har överfört mark från domänfonden till naturvårdsfonden. Vi vet också, och det skall vi vara glada över, att domänverket har avsatt s.k. domänreservat, som är till stor glädje och nytta för många människor och som de sköter själva på ett förnämligt sätt. Vi kan gott fortsätta att arbeta så som man har gjort under många år. Det kommer att kunna fungera. Vi kommer att ha mark tillgänglig för människor att ströva i och vi kommer att kunna visa upp många reservat, som människor kommer att vara glada för.

Herr talman! Vi har olika förslag, säger Ove Karlsson, och det är riktigt. Jag beklagar det. Jag hade naturligtvis mycket hellre sett att de borgerliga partierna varit överens om att också anslagsmässigt stödja de oundgängliga behoven för naturvården. Den fråga jag ställde till Ove Karlsson och som jag inte fick svar på var: Inom vilken tidrymd tror Ove Karlsson att man kan säkerställa de 80 96 som finns kvar? 40 milj.kr. i år är inte detsamma som 40 milj.kr. i fjol. Även om inflationen inte har varit så hög är det reellt en urholkning av anslaget. Så till överföringarna från domänverket. Jag vet att domänverket gör mycket bra saker, att det finns domänreservat och mycket annat, men det räcker inte. Jag sade förut att huvudparten av dessa områden är sådana som utan vidare kunde föras över. Det är klart att det kan finnas urskogsområden och annat som också har avverkningsvärde, men det är viktigt att också sådana områden kan föras över och att man på det sättet sammanlagt kan göra avskrivningar och överföringar till naturvårdsfonden. Men frågan gällde tidplanen, Ove Karlsson. När tror Ove Karlsson att dessa områden kan vara säkerställda?

Herr talman! Som svar på Lars Ernestams fråga vill jag säga att varken Lars Ernestam eller jag kan svara på när man kan säkerställa alla de områden som man från olika håll vill överföra till naturreservat.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 1986/87:18 behandlas motioner och frågor kring livsmedelskontroll. Nuvarande importkontroll fungerar i stort sett väl. Den är dock inte tillräcklig för att garantera konsumenterna produkter fria från restsubstanser av ämnen otillåtna i Sverige. Kontrollen garanterar inte att konkurrens på lika villkor skapas mellan inhemsk och utländsk produktion av livsmedel. I Sverige beslutas t.ex. om förbud mot användning av visst preparat eller viss behandling av livsmedel. Ofta uppstår då en situation där produktionen försvåras och fördyras, lagringsförmågan i butik förkortas osv. Samtidigt utsätts inte utländska producenter för motsvarande krav, och importören kan alltså presentera en produkt som har till synes högre kvalitet och bättre lagringsduglighet. Oftast går det ej att påvisa sådan mängd restsubstanser i produkten att den kan stoppas. Då får den föras in för konsumtion i Sverige, trots att varan producerats på sätt som ej är tillåtet i vårt land. Man säger att Prot. 1986/87:118 det skulle uppfattas som handelshinder om man skulle ställa samma krav som Herr talman! Om utvecklingen får fortsätta opåtalt i denna riktning kommer fler och fler varor som producerats i Sverige att slås ut. Sverige lagstiftar bort sina egna möjligheter — slår undan benen för sig själv. Risken är stor att vi sedan får ännu svårare att konkurrera och att den inhemska produktionen blir ännu dyrare. Kraven på lägre gränsskydd kan därvid komma att öka. Därmed kan produkter som framställs på sätt som man velat skydda den svenska konsumenten från bli dominerande på den svenska marknaden. Är det vad regeringen vill? Vi anser att det nu är dags att se till att de högsta tillåtna halterna av vissa substanser sänks till så låga värden att garantier därigenom skapas för att i Sverige otillåtna ämnen inte används i produktionen utomlands. Vi moderater samt utskottets folkpartister reserverar oss för detta i reservation 1, genom vilken vi vill ge regeringen detta till känna. Jag yrkar bifall till reservation 1 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Kvalitet är ett politiskt värdeord, och matkvalitet är i dag betydligt viktigare än kvantitet. Vi vet nämligen att vi har alldeles tillräckligt med mat i Sverige. Vi vet också att de flesta av oss äter alldeles tillräckligt med mat. Den svenska livsmedelsproduktionen är omgärdad av ett ganska utvecklat regelverk. Det handlar om restriktioner när det gäller användning av kemikalier, när det gäller användning av kemoterapeutika och när det gäller hantering och lagring av livsmedel. Syftet är hela tiden att tillgodose konsumentens krav på bra livsmedel. I det sammanhanget nöjer vi oss i Sverige inte med att mäta restsubstanser av exempelvis kemikalier och antibiotika utan vi går längre — vi t.o.m. förbjuder användningen av vissa medel som vi anser vara särskilt farliga. Vi har hittills inte heller givit några tillstånd att bestråla livsmedel. Det finns inget jämställt förhållande mellan den svenska produktionen och importen — på den punkten instämmer jag i vad Ingvar Eriksson sade. Vid de stickprov som görs när det gäller restsubstanserna upptäcker man för höga halter i mångdubbelt fler fall när det gäller importerade livsmedel än när det gäller svenska livsmedel. Men det hindrar inte att vi fortsätter att importera livsmedel, som alltså genomsnittligt är av lägre kvalitet. I betänkandet har centern reserverat sig på en rad punkter. Den första gäller just frågan om restriktioner för importen av livsmedel.

Med hänsyn till den svenska konsumentens krav förordar vi från centern att man inför ett förbud mot import av livsmedel som har framställts på ett sätt som inte är tillåtet i Sverige. Det är ju en ganska enkel regel. Det har anförts att detta skulle innebära handelshinder, men jag tycker att det snarast är att betrakta som en undanflykt när det gäller människors krav på livsmedel av god kvalitet. Det finns några andra områden som vi tror att det är viktigt att ta ställning till. Det gäller exempelvis frågan om märkning, där vi förordar ett system med märkning av ursprungsland och även märkning med viktigare ingredienser. Just därför att man vet att det förekommer mera substanser i importerade livsmedel, skulle konsumenten kunna ta ställning och kanske välja ett renare och bättre svenskt livsmedel. Betänkandet behandlar också frågor om konsumtionsutbildning och konsumentupplysning. Vi menar att konsumtionsutbildningen har en stor betydelse och att utbildningen i skolan är grunden för den folkbildningsuppgift som det faktiskt här är fråga om. Vi tror att kunskapen hos folkflertalet tyvärr har minskat under senare tid. Vi tar också upp frågan om matkvaliteten när det gäller storkök och i synnerhet kopplingen till skolmaten. Vi tror att det är angeläget att eftersträva så stor närhet som möjligt mellan matlagningen och konsumtionen, att försöka komma bort från de riktigt stora köken och den industriproducerade maten vid skolmåltiderna. Naturligtvis har ett småskaligt och decentraliserat samhälle lättare för att tillgodose kraven på goda livsmedel. Avslutningsvis vill jag också nämna reservation 6 om förbud mot bestrålning av livsmedel. Jag nämnde tidigare att det hittills inte har getts tillstånd för att bestråla livsmedel, men livsmedelsverket har ändå antytt att det skulle kunna ske i vissa fall. Vi vet att joniserande strålning kan vara farlig och att livsmedel som har strålats kan få en konstlat lång hållbarhet, så att konsumenten egentligen inte kan avgöra om livsmedlet verkligen är färskt och friskt eller om det är gammalt och dåligt. Av den anledningen vore det bättre att inte bara som nu ha en möjlighet att ta ställning från fall till fall utan i stället slå fast i lag att det är förbjudet att bestråla livsmedel. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till de centerpartistiska reservationerna i betänkandet.

Herr talman! Vi har en ofta återkommande debatt i frågan om s.k. restriktioner för importen av livsmedel. Man hävdar att vi skulle ställa mindre krav på de livsmedel som vi importerar än på dem som vi producerar här i landet. Vi har faktiskt i princip samma krav på livsmedel som vi importerar som på dem vi producerar här i landet, men vi har inte råd att ha den omfattande kontroll som det skulle innebära att kontrollera vartenda paket eller varenda låda av t.ex. grönsaker från utlandet. Om man nu tycker att det skall vara ytterligare kontroll, tycker jag att man borde lägga fram förslag om nya laboratorier och flera kontrollörer och tala om vad det kostar, för det blir dyrt. Jag beklagar själv att man inte kan ha en noggrannare kontroll. Det görs stickprovskontroller, och det är i min egen hemstad som den största verksamheten finns. Men vi är som sagt helt överens om och har samma uppfattning som ni att kvalitetskravet skall vara detsamma på det vi importerar som på det vi producerar här i landet. Enda skillnaden är att man i vissa u-länder har problem med insekter och sjukdomar, vilket kräver speciella åtgärder. Men vi är helt överens om att det inte får finnas restsubstanser kvar av kemikalier som inte är tillåtna här i landet. Jag vill gärna hävda att jag egentligen tycker att dessa reservationer är relativt onödiga. Vi har samma uppfattning, i princip skall det finnas samma regler. Kommer man på importörer som har restsubstanser i sina produkter, ger man sig på dem, och man reser också utomlands och kontrollerar hur det är ställt. När det gäller märkning av livsmedel vill jag gärna säga att det i dag finns en märkning av färdigförpackade livsmedel med ursprungslandet och när det är producerat och förpackat i utlandet. Man kan dock inte få alla ingredienser angivna, vilket föreslås i reservation 3. Där krävs också mer kunskap om uppfödningsformer och kvalitetsmedvetande. Jag tycker det är en intressant reservation. Jag har läst tidningen Land där man haft en mycket intressant debatt i vilken många människor krävt att man på livsmedelsförpackningarna talar om att det finns utländska ingredienser. Men producentföretagen, Slakteriförbundet, mejeriföreningarna och Lantmännen vill inte gå med på detta. Det är nämligen så att även i en hel del matvaror som vi tror är svenska — matfett, korv och en del filprodukter — finns utländska ingredienser. Jag tycker att om ingredienserna fyller uppställda kvalitetskrav skall vi inte behöva reagera. Det skall vi göra bara om det är dåliga ingredienser. Eftersom kravet ändå framställs i denna reservation skulle jag vilja fråga: Är de som skrivit på reservationen, Karl Erik Olsson och Lennart Brunander, beredda att gå till jordbrukets kooperativa organisationer och begära en förklaring till varför de går emot en sådan märkning av livsmedel? Jag tycker, som sagt, att det är viktigast att det är bra livsmedel vi har. Då kan de också produceras med hjälp av utländska ingredienser, bara vi har kontrollerat innehållet i dem. I reservation 5 krävs en decentraliserad samhällsstruktur när det gäller matkvalitet. Jag kan hålla med om att det vore bra om fler livsmedel kunde produceras mycket närmare konsumenten. Men jag vill gärna säga att det inte är samhällsstrukturen det är fel på, utan på produktionsstrukturen och handelsstrukturen. Livsmedelskommittén har begärt en utredning som just nu pågår om hur man skall kunna få en mera regionalt anpassad produktion av livsmedel. Jag tycker dessa reservationer är intressanta, och jag skulle gärna vilja se en större spridning för dem. Jag har själv sett hur man t.ex. på Scan i Kävlinge producerar färdiglagad mat som säljs till skolmåltider. Tycker man det är fel att producera i storkök under centraliserade former, då får man också gå till de organisationer man tillhör och de intressegrupper man har möjlighet att påverka och försöka få dem till en annan struktur. Man kan inte bara säga att samhället skall ändra sin struktur. Det är faktiskt fri etablering av produktion här i landet. Man måste angripa producenterna på detta område. Men jag skall gärna hjälpa till att få en regionalt bättre anpassad struktur, även om det är mycket svårt på de ställen där jag representerar konsumenterna att få gehör för detta. I reservationerna intresserar man sig också för tillsatser i livsmedel, både när det gäller matkvaliteten och konkurrensen från utlandet. Jag ställer gärna upp på kravet om mindre kemikalier i livsmedel. Jag har kämpat för detta i livsmedelsverkets styrelse, men man möter tyvärr dåligt intresse hos våra producenter för dessa krav. Det vore intressant om många fler av de ledamöter i denna kammare som här ger uttryck för att man vill främja matkvaliteten och driva konsumenternas sak också ville göra det när de möter producentgrupperna. Det är just där man måste ta upp kampen. Jag hart.ex. flera gånger tagit upp frågan om konserveringsmedel. Ett av de verksamma medlen för att få en mer konsumentnära produktion är ju att förbjuda den mycket utbredda användningen av konserveringsmedel. Jag tycker att det skulle vara utmärkt om vi kunde minska antalet konserveringsmedel. Jag tror emellertid att det finns en hel del personer i denna sal som på grund av sin anknytning till olika producentgrupper inte vill vara med på det. Jag tror inte att man går in så enhälligt för en bättre matkvalitet just på det området. Jag tror att det skall vara möjligt att så småningom få en bättre struktur när det gäller produktionen och försäljningen av livsmedel genom påverkan av produktionen och genom olika konsumentkrav. Jag hoppas att den utredning som pågår och som kommer med sitt betänkande någon gång under 1987 också skall kunna medverka aktivt till det. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på reservationerna 1-6.

Herr talman! Grethe Lundblad säger att reservationerna är onödiga. Det är i och för sig ingen uppfattning från majoritetsrepresentanten som förvånar. Men hon säger också att mejerier och slakterier är motsträviga och att de inte vill märka sina produkter och tala om vad de innehåller för ingredienser. Det kan vara litet bekymmer med t.ex. Lätt & Lagom, som innehåller vegetabilisk olja som är importerad. Men det är egentligen detaljer i sammanhanget. Det kan man väl lösa. Det som förvånar mig är att Grethe Lundblad tar till detta argument. Hon har väl inte brukat vara särskilt rädd för att ställa krav på jordbruket eller jordbrukets organisationer. Jag har litet svårt att förstå detta. Vad beror det på att Grethe Lundblad i denna debatt tar till det argumentet? Jag håller med om en sak som Grethe Lundblad tog upp här, nämligen att man vid import från vissa varmare länder, ofta u-länder, är tvungen att använda kemikalier som vi inte behöver eller får använda i Sverige. Det är i och för sig att beklaga att det är nödvändigt. Men här är det inte fråga om ett ojämlikt konkurrensförhållande. Det gäller ofta helt annorlunda produkter. Däremot tycker jag nog att det är något av hyckleri när Grethe Lundblad säger att hon beklagar att vi inte kan ha en så noggrann kontroll. Hon tar återigen upp detta att man har kämpat med producenterna, att de är så motsträviga och inte ställer upp. Men vi kan ta detta med skolmaten som exempel. Man kan ju inte förebrå en ekonomisk verksamhet, ett företag, för att den producerar något som efterfrågas. Det är ju egentligen deras skyldighet i en marknadsekonomi. Det är konsumenten, köparen, man måste påverka, och det är kommunen. Det är där det fattas politiska beslut om vad man skall ha. Jag har inte tänkt att, som medlem i Scanek, förorda att man slutar producera skolmat. Däremot förordar jag, som medborgare i en kommun, att man lagar maten själv. Det är nämligen bättre. Sedan ställs det inte samma krav på importerade livsmedel som på svenska, Grethe Lundblad. Visserligen är kraven på låga restsubstanser desamma. Men kraven på att man inte får lov att använda en del kemikalier, som av odlare ibland upplevs som produktionsmedel, ställs inte på den utländske producenten. Den olikheten i konkurrensen kommer man inte åt enbart genom en noggrannare kontroll av restsubstanser.

Herr talman! Grethe Lundblad hävdar att det ställs krav på importen och att de kraven inte är lägre än kraven på den inhemska produktionen. Men för importen tillåter man ju faktiskt restsubstanser av ämnen som är förbjudna för användning i Sverige. Därför har Grethe Lundblad fel när hon säger att kraven inte är lägre på importen än de är på de inhemska produkterna. Om man går så långt i ambitionen att förbjuda allt fler produktionsmedel som regeringen gör i dag, varför är man då inte beredd att ställa liknande krav på de utländska producenterna? Ser inte Grethe Lundblad risken för att konsumenterna drabbas av den socialdemokratiska ”strutspolitiken”? Regeringen sticker ju huvudet i sanden och vill inte se verkligheten. Vi moderater kräver att vi i Sverige så långt möjligt skall få producera på samma villkor som de utländska producenterna. Risken är annars enormt stor för att vi, som jag sade tidigare, slår undan benen på den svenska produktionen. Denna bedrivs i dag med en minimal användning av kemiska substanser. Vi kan alltså garantera de svenska konsumenterna högvärdiga livsmedel. Det är just den produktionen som Grethe Lundblad och socialdemokraterna riskerar att slå undan benen på. Varför, Grethe Lundblad?

Herr talman! Det är inte tillåtet att till Sverige importera livsmedel som är behandlade med eller innehåller restsubstanser av kemikalier som är förbjudna i Sverige. Men vi kan inte stifta lag i andra länder. Därför måste vi vid import från dessa ha en försäkran om att produkterna inte är behandlade på det sätt jag nämnde. Dessutom gör vi stickprovsundersökningar vid gränserna. Redovisningen av dem är så öppen att livsmedelsverket varje år i tidskriften Vår föda redovisar i hur många prov man funnit att de tillåtna mängderna överskridits. När det gäller de svenskproducerade livsmedlen har detta skett bara i mycket få fall — det rör sig om tre fyra stycken — medan det för de importerade varorna rör sig om 50-60 fall. Det är alltså inte fråga om så oerhört många fall, men de förekommer. I andra länder är man således mer oförsiktig och har inte samma krav på livsmedelsframställningen som vi. Därför måste vi försöka kontrollera restmängderna vid gränserna. Eftersom vi inte kan garantera de svenska konsumenterna t.ex. tomater eller sallad av svensk produktion under hela året måste vi lita till importen. Vi gör vårt bästa för att försöka se till att svenska konsumenter får goda grönsaker och annat från andra länder. Jag tycker inte att vi i alltför stor utsträckning skall motverka importen, för vissa produkter måste vi trots allt ta utifrån. Jag håller med om att vi skall vara försiktiga, men jag vill ändå erinra om att det inte var lång tid sedan vi här i landet hade anledning att diskutera användningen av kemoterapeutika i köttproduktionen. Detta förbjöds sedan som tillväxtproducerande medel, men inte långt därefter fann man på möjligheter att i stället använda det som sjukdomsförebyggande medel. Vi har alltså även här i Sverige haft en liknande situation som man nu har utomlands och använt kemikalier på ett sätt som vi här i riksdagen inte fann vara riktigt men som vi haft svårt att komma till rätta med. Beträffande utlandsmärkningen vill jag till Karl Erik Olsson säga att jag har varit stenhård när det gäller att det på en i utlandet producerad produkt skall stå att den är producerad i utlandet. Men producentintressena har inte alltid velat gå denna väg. Om vi skulle ha en blågul märkning på helt svenska produkter som inte innehåller någon utländsk ingrediens skulle många av våra baslivsmedel inte få någon blågul märkning. Jag tror att det skulle uppstå en något konstig situation om ett livsmedel som till kanske 0,05 96 innehöll en utländsk ingrediens inte skulle betraktas som ett svenskt livsmedel. Det måste ändå finnas en gräns för hur långt man skall gå i sin nationalkänsla när det gäller att på detta sätt märka livsmedel. Anledningen tillatt Mejeriförbundet och Slakteriförbundet har sagt sig vara emot en sådan märkning är förmodligen att mejeriernas och slakteriernas produkter innehåller små utländska ingredienser. Jag tycker inte att man i Sveriges riksdag skall reservera sig för att kommunerna skall använda svenskproducerade produkter i skolmaten. Detta får tas upp i kommunerna. Man kan naturligtvis säga att det vore bättre om de stora producenterna slutade att producera så mycket färdiglagad mat så att maten kunde produceras närmare konsumenterna, vilket jag tycker skulle vara en bättre lösning. Men samtidigt tror jag att det är svårt att förbjuda detta. Karl Erik Olsson tillhör ju själv ett parti som vill ha en relativt öppen marknadsekonomi här i landet. Vi kan därför inte alltför ingående begränsa företagens möjligheter att producera och sälja mat. Men, som sagt, jag ställer gärna upp på att kvaliteten på mat skall höjas, och jag ställer gärna upp på att livsmedelsverket skall ställa mycket hårda krav för att vi skall få en bättre kvalitet på maten. Men jag kan tala om att det finns många svenska företag som försöker, när de har möjlighet, att försämra kvaliteten på maten genom att använda dåliga råvaror eller genom att behandla maten på ett sätt som inte alltid är så lämpligt. Jag är glad om vi tillsammans kan föra kampen mot sådana tendenser.

Herr talman! Grethe Lundblad säger att vi inte kan stifta lagar för andra länder. Nej, det är alldeles uppenbart — det kan vi inte. Det är därför vi reagerar, när man i alla sammanhang talar om att vi skall konkurrera med dessa andra länder som har en lagstiftning som inte går så långt som vår. Vi är oroliga för att den svenska lagstiftningen skall medföra att vi inte skall kunna ställa våra fina produkter till konsumenternas förfogande i framtiden på grund av att socialdemokraterna inte är beredda att ställa de krav på importerade livsmedel som vi är beredda att ställa. Grethe Lundblad säger också att vi inte får omöjliggöra importen. Nej, självfallet inte. Vi kan t.ex. inte förse oss med svenskodlade trädgårdsprodukter året runt. Därför får vi vara försiktiga och inte gå alltför långt med förbuden, så att vi kommer i ett läge då konsumenterna använder mindre grönsaker, eftersom detta skulle gå ut över de svenska konsumenterna och den svenska produktionen. Detta är alldeles uppenbart. Exemplet med kemoterapeutika var ett dåligt valt exempel, Grethe Lundblad. Det förbud som infördes kan leda till en obehaglig överraskning. Mycket talar nämligen för att dessa restriktioner och detta förbud har medfört att flera besättningar har fått fler sjukdomar, vilket i sin tur har medfört att man har tvingats ge starkare doser av dessa medel. Och ibland när sjukdomarna har brutit ut på allvar har man t.o.m. fått använda antibiotika. Det kan inte leda till att vi får en bättre kvalitet på de svenskproducerade produkterna. Jag vill varna Grethe Lundblad och socialdemokraterna för att här gå för snabbt fram — då kan man ytterligare försvåra möjligheterna för de svenska livsmedelsproducenterna att producera sådana livsmedel som vi alla har rätt att kräva och som de svenska producenterna har möjlighet att producera.
Herr talman! Jag kan hjälpa Grethe Lundblad litet genom att ta upp frågan om kemoterapeutika i foder i tillväxtbefrämjande syfte. Grethe Lundblad framhöll att hon har drivit denna fråga. Jag vill understryka att vi från centerpartiet under flera år motionerat i denna fråga. Så småningom kom också ett förslag från regeringen. Att vi inte kan ha exempelvis svenska grönsaker hela året är naturligtvis rätt. Men någonting är galet när vi importerar t.ex. antigroddsbehandlad lök som vi kunde ha haft i Sverige om sådan behandling varit tillåten. Likadant är det med utländska äpplen. De svenska äpplena skulle ha kunnat se precis likadana ut, och kanske ännu bättre, om man hade fått lov att behandla dem på samma vis som de utländska importerade äpplena är behandlade. Det är bra att Grethe Lundblad verifierar mitt påstående om att man finner restsubstanser i importerade livsmedel mångfalt oftare än vid kontroll av svenska livsmedel. Jag tror emellertid att vi måste komma fram till ett system där vi, som vi föreslår i vår reservation, förbjuder import av livsmedel som är producerade på ett i Sverige förbjudet sätt. Annars hotas den svenska produktionen, och de svenska produkterna kommer så småningom att försvinna ur marknaden. Det är bra om Grethe Lundblad står på sig när det gäller kravet på märkning av utländska varor. Det är också bra om Grethe Lundblad hjälper till att hävda kraven på färre kemikalier i färdiga livsmedel. Vad vore de stora centraliserade anläggningarna på exempelvis bagerisidan, såsom Pågens och Skogaholms, om man inte hade antimögelmedel och plastpåsar? Jag tror att ingetdera är särskilt nyttigt vare sig för miljön eller för hälsan.
Herr talman! Jag hävdar att det är ett absolut kvalitetskrav att jaga sådana restsubstanser i grönsaker och alla sorters livsmedel som vi inte godkänner här i Sverige. Däremot tycker jag att det måste räcka att vi kräver att de utländska livsmedlen skall behandlas på samma sätt som svenska. Det står också i utskottets betänkande att livsmedelsverket kräver detta. Vi diskuterar hela tiden frågan om att vi inte har resurser till en fullständig genomgripande kontroll vid gränsen. Skall vi ha en sådan kontroll kommer det att kosta oerhört mycket pengar och fördyra våra livsmedel. Jag förväntar mig motioner från de borgerliga partierna nästa år med angivande av vad en sådan kontroll skulle kosta. Beträffande kemoterapeutika är det riktigt att det kom förslag också från annat håll. Vad jag reagerade mot är att man kringgick beslutet när man tillsatte kemoterapeutika för att öka exempelvis tillväxten på grisarna och sade att det skedde i sjukdomsförebyggande syfte. Jag har mött representanter för Lantmännen som talat om att detta skedde på hela stora besättningar. Att på det sättet inom landet kringgå bestämmelserna kan vi ändå inte acceptera. Jag tycker att den svenska livsmedelsproduktionen i stort sett är bra. Men det finns ibland tendenser till en mindre bra redlighet mot konsumenterna. Det måste man ingripa emot. Det gäller exempelvis hur man behandlar brödet. Nu skall livsmedelsverket i morgon i detta hus ta ställning till frågan om att märka brödet med bakningsdatum. Men som också Karl Erik Olsson nämnde vill många mejerier gå emot beslutet, alltså gå emot kravet på en bättre matkvalitet. Jag tycker faktiskt det är bra att ni uttrycker här att ni är för en bättre matkvalitet, men gör det också utanför det här huset när ni träffar representanter för olika företag och har dem på mycket nära håll! Ta då också upp dessa frågor. Det är litet mer rakryggat än att bara stå här i riksdagen och säga det men inte vilja ta itu med de människor som i så fall medverkar till att vi får sämre kvalitet på våra livsmedel. Det skulle vara intressant om vi fick många av våra svenska livsmedelsföretag att frivilligt deklarera när de har utländska ingredienser i sina varor. Det skulle vara utmärkt om de vill göra det. Det är helt fritt fram för alla sorters frivillig märkning. Det är bara innehållsdeklarationen som är obligatorisk. Låt oss bli överens om att vi skall medverka till att vi får en bättre livsmedelskvalitet. Vi skall också medverka till att försöka få bättre kontroll av importerade livsmedel. Men det får inte undanskymma det faktum att också svenska livsmedel har brister i kvaliteten. Också på den punkten hoppas jag att alla som deltar i debatten i dag vill medverka till att det blir en bättre kvalitet, att vi får en produktion närmare konsumenten, så att inte maten fraktas över hela landet, och att vi också kan vara säkra på att de råvaror som används är av god kvalitet. Det skall inte vara överskottsproduk ter som man stoppar i för att så att säga fylla ut litet bättre. Man har t.o.m. ibland använt ben i svensk korv, men det har livsmedelsverket stoppat genom ett speciellt beslut. Jag tycker faktiskt att sådana frågor om bristfällig livsmedelskvalitet behöver tas upp här.
Herr talman! Grethe Lundblad säger att vi kräver detsamma för importerade produkter som för svenska. Men i praktiken kan vi inte göra det — det är bara att konstatera detta. Grethe Lundblad är också inne på vilka följderna kan bli om vi inte ställer krav också på de svenska livsmedlen. Vi ställer sådana krav, och vi har ingen annan uppfattning än att man skall ställa stora krav på alla livsmedel oavsett var de produceras. Det enda vi kräver är att de svenska producenterna inte får diskrimineras. Men det finns en mycket klar tendens i dag att man gör det och då skapar svårigheter i fråga om att ge den svenska marknaden de högkvalitativa produkter som vi har möjlighet att producera. Grethe Lundblad säger att det finns stora brister också i svenska produkter. I den mån det finns brister —t.ex. att det blandas in ben i korven — är det ingen som försvarar detta, utan det är direkt felaktigt. Jag är övertygad om att de svenska livsmedelsproducenterna i dag sätter en ära i att kunna producera de produkter som livsmedelsverket och också konsumenterna har rätt att kräva. Men vi måste ge de svenska producenterna lika goda möjligheter som utländska producenter. Får de dessa möjligheter och chanser kommer vi också att klara uppgiften.
Herr talman! Jag skall gärna hålla med om att vi inte skall diskriminera de svenska producenterna utan behandla dem schyst och se till att de har likvärdig konkurrens jämfört med andra länder. Det gäller också fruktodlingen, som jag vet att Ingvar Eriksson och jag har diskuterat tidigare. Men då vill jag också ha Ingvar Erikssons ord på att vi skall gå emot alla försök att lura de svenska konsumenterna och ge de svenska konsumenterna livsmedel av en kvalitet som inte motsvarar det som var ursprunget. Det har tidigare sagts att vi skall ha bättre konsumentutbildning och bättre konsumtionsutbildning. Men jag har åtskilliga gånger haft tillfälle att till representanter för producenter av livsmedel säga: Det är bra med en god konsumentutbildning, men jag vill varna för om folk plötsligt skulle upptäcka att kvaliteten på den mat som de får inte stämmer med vad som står i recepten i kokböckerna, även om det kanske inte är så intressant. Mycket av den fabrikstillverkade maten motsvarar tyvärr inte de kvalitetskrav som vi hade på maten förr i tiden och som gäller för mat som fortfarande förekommer i de svenska kokböckerna. Fram för en bättre konsumentutbildning men också för en större redlighet gentemot de svenska konsumenterna!

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 1986/87:20 behandlas motioner som rör trädgårdsnäring och fruktodling. Utskottet framhåller att enighet torde råda om värdet av svensk fruktodling. Den svenska frukten ger med sina fina egenskaper och sin goda kvalitet ett viktigt tillskott till folkhushållet. Fruktodlingen är viktig från sysselsättningssynpunkt. Det slås fast. Alltsedan tidig efterkrigstid har också svensk frukt skyddats genom kvantitativa importrestriktioner under fruktsäsongen. Utskottet utgår från att så kommer att ske även fortsättningsvis. Tidpunkten för importstoppets hävande bestäms lämpligen bäst om överenskommelse kan träffas mellan importörer och odlare. Med hänsyn till de svårigheter att träffa överenskommelse som uppstod under den förra säsongen är det enligt utskottets mening värdefullt att jordbruksnämnden tagit initiativ till samtal med parterna för att informera sig om och närmare analysera den mångfasetterade bilden av det faktiska läget på fruktmarknaden. Enligt utskottets mening är det angeläget att de här samtalen resulterar i en kartläggning som gör det möjligt att få bättre kommunikationer mellan parterna och ett förtroendefullt klimat vid överläggningarna. Jag vill gärna instämma i det som utskottet säger, för det var en mycket obehaglig överraskning när man under den gångna säsongen plötsligt öppnade gränserna för importen på ett betydligt tidigare stadium än förr. Det är alldeles uppenbart att vi också i det sammanhanget anser det angeläget att uppmärksamma vad orsaken är till att just de utländska producenterna kan producera äpplen som man kan lagra väsentligt längre än vad vi i Sverige tydligtvis hittills har kunnat. Det märks ju om man får in äpplen som kan ligga månad efter månad i vanlig luft utan att förändras. Det tyder på att man på det området använt metoder som vi i Sverige är förbjudna att i dag använda. Med hänsyn tagen till den debatt som vi tidigare har haft vill jag inte närmare gå in på det. Jag vill bara konstatera att vi inte har samma möjligheter som de utländska producenterna. Det måste vi uppmärksamma även i framtiden. I övrigt vill vi på trädgårdsnäringens område ställa de krav som vi också har berört i den tidigare debatten. Jag skall inte gå närmare in på det. Vi vill ställa samma krav på importen som man ställer på de svenska varorna och vill därigenom skapa bättre möjligheter för de svenska producenterna. De får inte diskrimineras på trädgårdsodlingsområdet. Det är tyvärr så i dag på många områden. Jag vill med detta yrka bifall till reservation 2 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Enligt arbetsplanen skall kammaren behandla budgetpropositionen nästa vecka. Då får vi ta ställning till anslaget till trädgårdsnäringen som helhet. Vad beträffar reservation nr 1 om en utredning angående politiken kring trädgårdsnäringen så har riksdagen 1979 angett denna inriktning: att vi skall ha en trädgårdsnäring här i landet, att samhället skall stödja trädgårdsnäringen, bl.a. genom lån och direkta bidrag, att samhället svarar för rådgivning till trädgårdsodlare och insatser genom forskning. Dessutom har vi ett skydd för importen genom tullavgifter på importerade produkter som kan odlas i Sverige. Det finns inget som för närvarande tyder på att vi i dag skulle ha en annan inriktning än vad vi hade 1979. Läget under senare år har i stället stabiliserats genom lägre inflation och sänkta energipriser. I övrigt har vi olika myndigheter, som var och en på sitt sätt har att följa utvecklingen på trädgårdsnäringens område och att framlägga förslag till förändringar, om det visar sig att de politiska målen för trädgårdsnäringen inte kan fullföljas. Beträffande reservation 2 är det självklart att vi inte skall importera trädgårdsprodukter som inte motsvarar de krav som konsumenterna har rätt att ställa. Därför har vi samma sorts kontroll som för svenskodlade produkter. Men vi kan knappast påverka odlingsbetingelserna i andra länder. Man måste ha rätt att vidta de åtgärder som kan anses nödvändiga för att man inte skall producera undermåliga produkter. Det har i andra sammanhang aviserats att kontrollen av livsmedel skall skärpas. Då är det självklart att denna skärpta kontroll också kommer att omfatta importerade trädgårdsprodukter. Så sent som den 15 oktober förra året behandlade riksdagen denna fråga, och även då avvisades reservationerna av riksdagen. Jag vill med det anförda yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de reservationer som finns fogade till betänkandet.
Herr talman! Jag vill bara konstatera det glädjande i att Ove Karlsson här säger att vi i vårt land skall ha en trädgårdsnäring även i fortsättningen. Jag hoppas att man då visar större intresse för att ge trädgårdsnäringen bättre möjligheter för framtiden. Därvid vill jag hänvisa till den tidigare debatten. Om man inte uppmärksammar de krav på åtgärder som vi från oppositionen har ställt, finns det risk för att trädgårdsnäringens möjligheter blir sämre framöver. Jag hoppas verkligen att Ove Karlsson menar allvar, när han säger att vi skall ha kvar en trädgårdsnäring.

Herr talman! För ett antal år sedan blev en utredning på trädgårdsnäringens område färdig, men den resulterade aldrig i att någon politik fastlades för näringen.

Denna fråga tar vi också upp i reservation nr 1, som är fogad till betänkandet. När det gäller import är det snarlika frågor som berörs i detta betänkande om trädgårdsnäringen som de vilka berörs i betänkandet om livsmedelskontrollen, som vi nyss har diskuterat. Jag noterar att vi i det här sammanhanget har behandlat en moderat motion av mina länskolleger Wiggo Komstedt och Bo Lundgren, där de tar upp frågan om gränsskydd för äpple och päron och även frågan om reglerna för import. Jag tror att det skulle vara värdefullt om man kunde reda ut några frågetecken när det gäller moderata samlingspartiets ställningstagande på det här området. Vid tidigare behandling i jordbruksutskottet och i denna kammare av gränsskyddet har moderata samlingspartiet inte helhjärtat ställt upp. Möjligen har moderater från de delar av landet som dessa motioner representerar gjort det, men knappast hela partiet, vilket naturligtvis innebär att tilltron till förslagen inte är särskilt stark. En annan fråga som det möjligen kan vara bra att få belyst under den här debatten är skillnaden i attityd till reglerna för import. Till min glädje har vi kunnat enas i detta betänkande om en reservation där det krävs förbud mot import av sådana trädgårdsprodukter som producerats på ett i Sverige förbjudet sätt. Det är samma formulering som den vi har förordat när det gäller livsmedel över huvud taget. På det området var det dock inte möjligt att få ett så brett stöd för denna formulering, vilket visade sig i det förra betänkandet. Det skulle vara intressant att få veta vad det är som gör denna skillnad. Herr talman! Jag vill yrka bifall till de två reservationer som är fogade till detta betänkande.
Herr talman! Karl Erik Olsson påstår att vårt parti inte helhjärtat ställer upp för de synpunkter som jag har gjort mig till tolk för i våra reservationer. Självfallet ställer partiet upp för våra reservationer! Karl Erik Olsson påstår att det skulle vara skillnad mellan de två reservationerna, dels den i det förra betänkandet, dels den i det betänkande vi nu behandlar. Vi ställer i princip upp på att det skall gälla samma krav på importen och att man inte skall importera produkter för vilka det i produktionen har använts i Sverige förbjudna medel. Samtidigt måste vi dock vara realistiska och konstatera att om vi går så långt att vi förbjuder allt, kommer vi delvis att slå undan benen för konsumtionen i Sverige. Vi kan inte under hela året producera alla produkter, och det tycker jag nog att centerpartiet måste inse. Om vi går så långt, kommer vi kanske att minska den totala konsumtionen, och det kommer inte att gagna den svenske producenten heller. Det är angeläget att vi försöker komma överens om tagen på det här området. Annars har vi nämligen i princip samma uppfattning.
Herr talman! Jag är tillfredsställd med svaret, att uppfattningen nu är densamma. Detta är ju det senaste betänkande vi behandlar — det ligger åtminstone några minuter senare än det förra, där vi inte var riktigt ense. Jag är tacksam för var gång vi kan få sympati för de uppfattningar som centern har drivit. Av Grethe Lundblads inlägg i den förra debatten förstår jag att hon också i princip delar denna uppfattning med tanke på den svenske konsumenten. Så småningom lär vi nog kunna uppnå en ganska bred enighet här i kammaren om principen att värna om livsmedelskvaliteten i Sverige.
Herr talman! Jag vill bara understryka att vi i moderata samlingspartiet alltid har strävat efter att skapa konkurrens på lika villkor, och det gäller i mycket hög grad även på det här området.

Herr talman! Till detta betänkande har fogats en reservation av Ingemar Eliasson och Maria Leissner. Reservanterna understryker behovet av ett ökat stöd till frontstaterna i anslutning till sanktioner mot Sydafrika. Det är enligt deras uppfattning olyckligt att inte kombinera ett beslut om handelsbojkott med ytterligare insatser för frontstaterna. Reservanterna konstaterar vidare att utvecklingsbiståndet under innevarande budgetår i praktiken ligger 280 milj.kr. under enprocentsnivån, eftersom regeringen har dragit in ointecknade reservationer på detta belopp. Därför bör, i likhet med vad som sägs i folkpartiets motion, ytterligare 280 milj.kr. anslås på tilläggsbudget för detta ändamål. Regeringen bör ha beredskap för att återkomma nästa budgetår med förslag om ökade stödinsatser, särskilt i anslutning till kommande internationella bojkottåtgärder mot Sydafrika. Herr talman! Att dra in ointecknade reservationer innebär en urholkning av enprocentsmålet. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Utskottet visar inte prov på någon större uppfinningsrikedom i sitt betänkande om viseringsbestämmelser. Nästan ordagrant överensstämmer betänkande 13 från i år med betänkande 25 vid föregående riksmöte — med undantag, förstås, av de nya skrivningarna om Frankrike. Nu kan man ju gärna upprepa sig, om man har starka och slagkraftiga argument. Men det har faktiskt inte utskottsmajoriteten. Den fråga som behandlas i betänkandet har ju inte bara diskuterats här i kammaren för ett år sedan utan den har också diskuterats i pressen sedan dess. Starka argument har framförts mot ojämlikheten i vårt förhållande till USA. Men utskottet upprepar bara sina slitna argument. Den nuvarande ordningen är praktisk ur svensk synpunkt, sägs det. Men den svenska underdånigheten är inte praktisk. Den kränker vår nationella suveränitet och värdighet. I visumformuläret kräver USA att svenska medborgare — med straffansvar för falskt intygande — skall bekräfta att de icke tillhör ”vissa” organisationer samtidigt som Förenta Staternas myndigheter vägrar uppge vilka dessa ”vissa” organisationer är. Jag vill i det här sammanhanget gärna återge vad Jan Myrdal säger i ett brev till samtliga riksdagsgrupper: ”En ojämlikhet i rättigheter mellan supermaktens medborgare gentemot småstaten och småstatens medborgare gentemot supermakten utgör ett hot mot statens — i detta fall Sveriges — suveränitet. Den stat som inte håller på principerna utan tillåter att dess medborgare behandlas som underordnade undergräver sin egen existens.” Detta är för medborgarna direkt rättskränkande och i strid med varje rättsprincip, skriver Jan Myrdal också. Det understryker Sveriges klientförhållande. Nu säger utskottet att varje stat själv reglerar tillträdet till sitt territorium och att vi därför inte kan kräva viseringsfrihet för svenska medborgare som besöker USA. Självfallet bestämmer varje land, men vi kan mycket väl göra klart för Förenta Staternas myndigheter att förutsättningen för fortsatt 147 viseringsfrihet för USA-medborgare som besöker Sverige är ömsesidighet i viseringsfriheten. Detta resonemang är naturligtvis också tillämpligt i våra relationer med Frankrike. Slutligen vill jag ställa en fråga till utskottsmajoritetens representant, eftersom ni i betänkandet resonerar mer om vad som är praktiskt än vad som är principiellt riktigt: Varför är det inte praktiskt att bevilja den andra supermaktens medborgare samma privilegier som vi beviljar USA:s medborgare?

Herr talman! Vpk återkommer nu med en motion om passoch viseringsfrihet vilken i stort är identisk med den motion i samma ärende som riksdagen behandlade i maj 1986. Då något nytt i sakfrågan inte har framkommit kan jag vara mycket kortfattad. Självfallet är ömsesidig viseringsfrihet att föredra i relationerna länder emellan. Diskriminering av människor på grund av t.ex. medlemskap i visst politiskt parti strider mot Sveriges syn på hur viseringsregler skall tillämpas där de förekommer. Någon möjlighet för Sverige att kunna utöva inflytande över hur USA skall utforma sina viseringsbestämmelser föreligger emellertid inte. Folkrättsligt ankommer det på varje enskilt land att självt fastställa vilka regler som skall gälla för inresa till landet i fråga. Utskottsmajoriteten kan på mycket goda grunder fastslå att det saknas möjligheter för Sverige att undantas från de krav på visum som USA ställer för inresa till landet från alla länder utom från Canada. Att Sverige å sin sida däremot skulle införa visumtvång gentemot USA skulle vara både opraktiskt, kostsamt och fullständigt omotiverat av invandrarpolitiska skäl. Då sålunda yrkandet i vpk:s reservation inte har några som helst utsikter att kunna realiseras vill jag yrka avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Ibland är det litet knepigt att diskutera här i kammaren. Jag försökte nu ta upp vissa principiella resonemang, och vad Bengt Silfverstrand göräraattistort sett läsa upp vad som står i utskottets betänkande. Jag har nog själv redan läst in det, och det kan var och en göra. Min avsikt med att över huvud taget begära ordet var att försöka utveckla en principiell debatt kring dessa frågor. Jag ställde bl.a. frågan om vad som är praktiskt — kan man argumentera på det sätt som ni gör? Här handlar det om en svensk underdånighet gentemot den ena supermakten. I förhållandet till den andra supermakten har vi den ömsesidighet som är huvudregeln i våra förbindelser med andra länder och som också gäller viseringsfrågorna. Men förhållandet till supermakten USA präglas alltså inte av denna ömsesidighet. Jag tycker att detta är en principiellt viktig fråga, som handlar om Sveriges värdighet och om vår suveränitet. Det skulle vara intressant att få diskutera de principiella frågorna med Bengt Silfverstrand och inte bara få höra att detta är praktiskt. Jag tycker inte att det är ett bra argument. Och varför är det i så fall inte praktiskt att ha samma förhållande gentemot Sovjetunionen? Detta handlar inte bara om att vara pragmatisk och praktisk utan om att vi för vår egen skull bör hålla fast vid vissa principer i våra relationer med främmande makter.
Herr talman! Jag åberopade de sakskäl som finns i utskottets betänkande, sakskäl mot ett bifall till vpk-reservationen. De sakskälen är nästan exakt desamma som vi anförde förra gången motionen var uppe till behandling. Därför finns det ingen anledning att anföra några nya principiella invändningar mot att vi inte har ömsesidiga viseringsbestämmelser. Den logiska följden av Bo Hammars resonemang skulle vara att alla världens nationer — utom Canada, som har speciella skäl som jag tror att också Bo Hammar kan förstå för att ha ömsesidiga viseringsregler med USA -— skulle vara underdåniga gentemot USA. Så långt tror jag faktiskt inte att det har gått.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 1986 87. I anslutning till betänkandet har vi moderater i en reservation tagit upp Bemyndigande för regeringen m.m., som gäller mom. 1-3 i hemställan. Vi konstaterar i reservationen att Een-Holmgren Ortopediska AB var framgångsrikt med stigande omsättning fram till år 1985. Därefter har företaget hamnat i ekonomiska svårigheter. Nu begär regeringen 3,75 milj.kr. tydligen för att Een-Holmgren Ortopediska AB skall undvika konkurs. Regeringen har, anser vi, inte redovisat tillräckliga skäl för att vi skall kunna godta den förlusttäckning som föreslås i propositionen och övriga villkor i föreliggande förslag till överenskommelse. Möjliga alternativa lösningar har inte heller redovisats. Genom direkt statligt stöd till företag på marknaden förändras konkurrenssituationen även för andra företag. Detta är både olyckligt och oacceptabelt. Därför vill vi avstyrka förslaget. Vi gör det i reservation 1, som är fogad till betänkandet och som jag härmed yrkar bifall till.